Fru talman! Jag sade, Jarl Lander, att det vi gjorde var väbehövligt. Jag sade inte att det var tillräckligt. Jag är helt klar i min uppfattning att det behövs ännu mera pengar. Men låt oss genomföra satsningar om de första tre åren och se sedan. Jag är helt övertygad om att vi kommer att fortsätta med en mycket stark investering. Jag har inte riktigt samma tro som Jarl Lander på att en annan majoritet i denna kammare efter nästa val -- om det skulle bli så -- skulle ha större förutsättningar. Jag har från denna talarstol haft diskussioner med företrädare från Socialdemokraterna om större satsningar på järnvägen. Jag har sagt, bl.a. till Georg Andersson: Låt oss åtminstone vara överens om behovet. Nu synes både majoritet och minoritet vara överens om behovet av olika satsningar. Då tror jag att vi i framtiden även kommer att kunna klara att täcka behovet. Tidigare har vi hela tiden diskuterat behovet. Nu är vi eniga om de stora sakerna, Förut var det nästan nonsens att diskutera sådant, men inte nu. Så småningom måste vi också finna medel. Det har vi nu gjort. Under tre års tid sker en mycket stark utbyggnad av järnvägen. Jag är förhoppningsfull. Men jag får säga till Jarl Lander: Mitt hopp är större om vi bibehåller den här majoriteten än om vi återgår till den som inte byggde alls i den här utsträckningen.
Fru talman! Än en gång vill jag börja där Rune Thorén slutade. Han säger att den föregående majoriteten inte byggde. Men jag tyckte att, både i utskottsdiskussionerna och tidigare här i kammaren i dag, var nästan överens varför det inte byggdes så mycket på järnvägssidan under 1980-talet. Det var ju bl.a. överhettningen i industrin som gjorde att staten inte satsade några stora summor på infrastruktur över huvud taget. Däremot vet jag att Centern och Rune Thorén i synnerhet har varit väldigt välvillig att föreslå medel till infrastrukturen, i synnerhet på järnvägssidan. Det förvånar oss socialdemokrater nu att Centern inte fortsätter att leva upp till vad man sade under förra valperioden, när Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet alltid skulle överglänsa varandra i antalet kronor till järnvägssatsningar. Det hade varit ett utmärkt läge för Centern att nu stötta det förslag som vi socialdemokrater framlägger. Jag är också väldigt förvånad, fru talman, över att Centern och Rune Thorén inte pratar sig varm för ytterligare underhållspengar till järnvägen. Som jag sade i mitt anförande ger ett lägre underhållsanslag än 3 miljarder ytterligare obalans mellan stomjärnvägar och nyinvesteringar och det behov av vidmakthållande åtgärder som behövs från Banverkets sida. Det betyder att de s.k. icke-prioriterade järnvägarna går ner i kvalitet, och att transporterna på dessa bansträckor inte kan fylla behovet av ytterligare godstransporter på stomjärnvägsnätet. Ett sådant beslut var det väl inte meningen att Rune Thorén skulle vara med om att fatta?
Fru talman! Jarl Lander säger att under 1980-talet var arbetsmarknadssituationen orsaken till att man inte kunde satsa på järvägarna. Men det förbjöd ändå inte Socialdemokraterna att vara överens med oss om att det fanns behov av en järnvägsutbyggnad. Men inte ens det kunde ni vara med på. Att ni inte hade pengar at anslå kan jag hålla er räkning för, men ni ifrågasatte hela tiden behovet av utbyggnaden. Jag har många gånger stått i den här talarstolen och fört just den debatten: Låt oss åtminstone vara överens om behovet. Låt oss sedan se hur vi kan få fram pengar.
Fru talman! Med anledning av det senaste replikskiftet kanske man kan säga att en viss industri var överhettad på 1980-talet. Det var den byggnadsindustri som byggde onödiga bankpalats, affärsgallerier och kontorshus som i dag står tomma och är en del i bankkrisen. Satsningarna borde i stället ha skett på järnvägar, vägar och kollektivtrafik. Men jag tänkte fråga Rune Thorén en annan sak. Centern har alltid försökt framstå som ett parti som kämpar för och slår vakt om miljö och kulturmiljö. Nu släpper ni fram det tredje spåret ovan jord. Vi vet att förr eller senare behövs ett fjärde spår, som inte kommer att rymmas ovan jord. Samtidigt hotas de här gamla byggnderna. Hade det inte varit rimligt att ni hade lagt på något litet gram på de här 32 miljarderna för att klara ett tunnelalternativ genom Stockholms city, så att vi också hade haft utrymme för det fjärde spåret?
Fru talman! I budgeten har vi 6 miljarder kronor. Om vi tar 2 miljarder för att lägga i Stockholm blir det en tredjedel. Men vi har hört av kammarens ledamöter tidigare att det redan är en stor obalans. Därför har vi sagt: man gör stora satsningar i Kommunikationsdepartementet och företrädare för Storstockholm diskutera om man komma fram till andra lösningar. Då tycker vi det är bra. Tredje spåret som helhet är ju också en fördel för Stockholms miljö. Kan man lättare komma in med tåg till Stockholm kanske en del av billedsbyggandet här i Stockholm kan undvaras. Men det är ingen sak som riksdagen lägger sig i. Låt dem klara det så får vi se. Det är därför vi har denna öppna skrivning i utskottsmajoritetens text som jag har redovisat. Jag ser fortfarande förhoppningsfullt på att man kan lösa detta.
Fru talman! Såvitt jag begriper är det också bristande kapacitet ovan jord när det gäller själva stationsområdet. Dessutom kunde man ha markerat att man hade kunnat avstå ifrån att bygga en massa nya motorvägar i Stockholmsområdet, vilket föreslås i Dennispaketet. Dessa motorvägsbyggen finns det en massiv kritik mot i

Herr talman! Som liberal är jag för mångfald. Det gäller inte minst inom infrastrukturen. Det är viktigt att det satsas på olika kommunikationssätt för att alla människor i vårt land skall få ett fullgott infrastrukturnät. I mitt inlägg avser jag att ta upp en del av de satsningar som görs på järnvägar i det betänkande som vi nu behandlar. Järnvägsnätets uppbyggnad under den senare delen av 1800-talet var av stor betydelse för Sveriges utveckling till en modern välfärdsstat. Under en stor del av 1900-talet har järnvägen kommit i skymundan för bilismen och dess utveckling. Men under senare år har järnvägen och satsningar på järnvägar återigen kommit i fokus. Det beror inte minst på en allt större miljömedvetenhet från allmänhetens sida. Under en lång rad år på 1980-talet eftersattes dock behovet av investeringar i järnvägar av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. När den nuvarande regeringen tillträdde på hösten 1991 förändrades den strategin genom att beslut fattades om att tidigarelägga flera järnvägsprojekt. Och nu i dag skall vi ta ställning till ännu större satsningar på järnvägen och järnvägstrafiken. Jag skulle vilja påstå att ingen annan regering i modern tid har satsat lika mycket på att bygga ut järnvägarna som vår nuvarande regering är i färd med att göra. Det är vidare rätt tidpunkt att satsa på järnvägsutbyggnad. I dagens lågkonjunktur med överkapacitet i byggsektorn finns chansen att bygga billigare än någonsin, och det gäller att passa på medan den möjligheten finns kvar. En stor satsning på järnvägens infrastruktur kräver även investeringar i modernt högtekniskt rullande material. Detta tryggar i sin tur många arbetstillfällen och ger den svenska järnvägsindustrin en möjlighet att även för utländska kunder visa upp vad svensk högteknologi kan prestera även på detta viktiga område. Herr talman! Det är starka miljöskäl och regionalpolitiska skäl som talar för att göra järnvägen till ett så slagkraftigt alternativ som möjligt till biltransporter för både gods och människor. Därför har järnvägen stor betydelse oavsett var i landet man bor. För storstadsbon blir järnvägen viktig för att han eller hon skall kunna åkta tåg till jobbet och därmed slippa sitta i bilköer med ökad miljöförstöring som följd. Glesbygdsbon har stor nytta av bra järnvägsförbindelser för att ta sig till sitt länscentrum eller till någon knutpunkt för vidare transport ut i landet. Glesbygdsbon har också nytta av järnvägen, eftersom tillgång på järnväg kan innebära att ett företag etablerar sig på en ort och därmed skapar nya och i många fall välkomna arbetstillfällen. Det var inte minst av omsorg om glesbygden som Folkpartiet liberalerna motsatte sig en nedläggning av persontrafiken på Inlandsbanan. Det är med tillfredsställelse som vi nu kan konstatera att trafiken hålls i gång. Detta är betydelsefullt för utvecklingen i våra inlandskommuner i norr. Som representant för en del av Mälardalen är det med stor glädje jag kan konstatera att Mälarbanan och Svealandsbanan fullföljs genom olika investeringar i den grundsatsning som Banverket gör. Utbyggnaden innebär radikalt förbättrade resmöjligheter till och från Stockholm för boende i Det är också en utbyggnad som betyder mycket för näringslivet i dessa län. Minskad restid till huvudstaden innebär större möjligheter för företag att etablera sig i regionen kring Mälaren. Snart ligger t.ex. Västerås inom pendelavstånd till Stockholm. Med det nya snabbtåget tar man sig den sträckan på ca 50 minuter. Mälarbanan är nog tveklöst ett av de mest intressanta järnvägsbyggena i modern tid. Det är ett infrastrukturpojekt som innehåller de flesta av de faktorer som framtiden kommer att kräva av den här sortens järnvägsarbeten. Jag tänker då på visionärt tänkande, helhetssyn och samarbete mellan näringsliv och myndigheter i syfte att kraftigt snabba upp handläggnings och byggtider. På bara litet drygt ett år har arbetet med att binda samman orterna mellan Örebro och Stockholm kommit en bra bit på väg. Delar av sträckan kommer att vara färdig 1995, för att senast år 2000 vara helt utbyggd för snabbtågstrafik. Detta innebär t.ex. att det blir fullt möjligt att bo i Västerås och jobba i Stockholm eller vice versa. På sträckan Örebro--Stockholm halveras nästan restiden från dagens 170 minuter till ca 95 minuter när utbyggnaden är helt klar. I propositionen anför kommunikationsministern att projekteringen av Botniabanan skall påbörjas och att en första etapp skall byggas under planeringsperioden. Detta är i och för sig bra, men från Folkpartiet liberalernas sida hade vi gärna sett att denna bana hade byggts i snabbare takt. Men man kan inte få igenom alla sina goda förslag i olika tidevarv. Som kommunikationsministern konstaterar, är Botniabanan viktig om Norrlandskusten skall kunna behålla och förbättra sin konkurrenskraft. Ytterligare ett stort antal bansträckor är värda uppmärksamhet. Tiden tillåter inte att jag tar upp dessa bitar i dag. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna och meningsyttringarna, självfallet med undantag för reservation 3, som jag kommer att rösta för.

Herr talman! Tillåt mig först att ge mitt samtycke och stöd till utskottets betänkande TU35! Vid denna debatt är det många med mig som har uttryckt sin glädje och siat om framtiden angående järnvägen. Många har talat om att man skall satsa mer på järnväg, och varför inte? Som kristdemokrat vill jag vara med i den satsningen och med emfas uttrycka behovet av kollektiva transportmöjligheter med järnväg. Vi har inte på flera årtionden sett rallare ute för anläggning av nya spår. Nej, i stället har det varit reparationer och nedläggningar man har sysslat med. Det är därför helt i sin ordning att glädjen står högt i tak över de satsningar som nu görs just på järnvägen. Vi har under flera år sett hur järnvägsresandet har minskat i stället för att öka. Detta är, av ganska enkla förklarliga skäl, beroende på den njugga infrastrukturpolitik som tidigare förts av socialdemokrater i Kommunikationsdepartementet. Ingen kan obemärkt notera skillnaden som vårt betänkande lyfter fram. Om vi ser på skillnaderna i satsningar på järnväg, finner vi att de är ganska betydande. Mitt på 1980-talet satsade man blygsamma 600 miljoner per år, vilket skall jämföras med våra åtaganden i dag som är cirka tio gånger så mycket, dvs. i runda tal 6 miljarder kronor till järnväg! Herr talman! Flera har säkert redan före mig påtalat skillnaden mellan t.ex. OECD-länderna och Sverige. OECD satsar drygt 1 % av BNP, medan vi ligger på mindre än 0,6 % under 1980 talet. Det kommer att bli en klar förbättring, om regeringen får det stöd som utskottets betänkande uttrycker. Utskottet står enigt bakom strategiska satsningar på järnvägs och kollektivresandet. Det är av stor vikt att utbyggnaden av södra stambanan får fortgå till gagn för snabbtåg mellan Malmö och Stockholm. Men även Västkustbanan är betydelsefull, och här vill jag tala litet för min egen hemmaregion. Att satsa på dubbelspår på Västkustbanan kommer snart att visa sig vara lyckosamt. Men även en ny dragning som en fortsättning på den sträckningen blir en klok investering och kommer att hälsas med tacksamhet och glädje. Jag ser fram emot att kunna hälsa Landskronas Bo Nilsson välkommen till Det är inte bara som en efterlängtad arbetsmarknadseller stödinsats vi skulle få uppleva den fortsatta dragningen av Västkustbanan. Nej, herr talman, den kommer också att bli en miljöinsats, eftersom många i dag väljer den egna bilen för pendlandet mellan bl.a. Landskrona och Sedan kan jag inte låta bli att nämna om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Det är självklart att en fast förbindelse behövs för att göra det enkelt och rationellt för snabbtågen att nå Danmark och därefter vidare ner till den europeiska kontinenten. För många av oss kristdemokrater i Skåne är en fast förbindelse för järnväg ett alternativ. Det är inte svårt att glida över till miljöaspekterna nu. Järnväg är ur miljö och energisynpunkt den bästa transportören av såväl personer som gods. Utskottets önskan om att föra över mycket av transportarbetet från väg till järnväg bör realiseras genom denna av kommunikationsminister Odell så kraftfulla insats. Det finns exempel på konkreta lösningar av besvärliga biltrafikstockningar vid Hamburg. Där håller kristdemokraterna på att arbeta med en tåglösning som skall transportera gods och bilar till och förbi staden, i stället för en satsning på ytterligare motorvägar. Avslutningsvis, herr talman, kvarstår just denna fråga. Vi kan bygga hur mycket järnväg som helst, utan att folk utnyttjar detta kollektiva resesätt. Regeringen har nu i dagarna att ta ställning till lägre moms på bl.a. kollektivresandet, och SJ har förtjänstfullt gått före med att sänka biljettpriserna. Detta är strategiskt riktigt. Det måste bli ''inne'' att resa tåg, och det måste vara lönsamt. Det måste finnas incitament som gör att tågresor blir attraktiva även för affärsmän. Kristdemokraterna har alltid förordat järnvägsresandet, och vi ser med stor tillfredsställelse på de satsningar som regeringen gör till fördel för spårbunden trafik. Slutligen vill jag med tanke på SJ:s goda föredöme ställa frågan: När skall då länstrafikbolagen sänka sina priser? Det borde vara ett axiom att detta kollektiva transportsätt gör allt för att locka privatbilisterna in i sina bussar. Vi kristdemokrater anser trafikutskottets betänkande 35 vara bra. Vi kan utan problem plocka fram ännu flera behov -- självklart! -- men satsningarna på järnväg är en klar miljösatsning som ligger väl i linje med kristdemokratisk ideologi.

Herr talman! Det förslag till åtgärder i trafikens infrastruktur som regeringen lagt på riksdagens bord är den största satsning som gjorts inom detta område i modern tid. Den ekonomiska svältkur som infrastrukturområdet hållits på under hela 80 talet ersätts nu med mycket kraftfulla insatser. miljarder kommer att genomföras fram till år 2003. Därtill kommer den ram på 7 miljarder i anslag för länstrafikanläggningar som genom länsstyrelsernas prioriteringsramar kommer att till viss del tillföras järnvägssektorn. De satsningar som nu föreslås i regeringens proposition innebär att upprustning av delar i det befintliga bannätet sker samtidigt som betydande nysatsningar görs på ett antal bansträckningar. Målsättningen är att överföra andelar av trafiktillväxten till järnvägsnätet, samtidigt som en del av den befintliga gods och persontrafiken på landsväg med fördel kan överföras till det spårbundna alternativet. De järnvägssträckor som knyter ihop internationella förbindelser måste få en snabb och prioriterad utbyggnad för att kunna svara mot de behov som finns såväl på gods som på persontrafiksidan. När det gäller godstrafiken måste en samlad transportstrategi ligga till grund för var olika framtida knutpunkter som hamnar, broar, färjelägen, rangeringskapacitet osv. kommer att finnas tillgängliga. Vidare måste godstrafikens flexibilitet öka och satsningar på effektiv terminalhantering, kombitrafik, heltågssystem osv. fortsätta och vidareutvecklas. De är alla exempel på åtgärder som leder till att järnvägens attraktionskraft ökar även på godssidan. Bedömningen av var den största samhällsnyttan för persontrafikområdet finns måste göras i samklang med godssidans förutsättningar och krav. Ett effektivt samutnyttjande av spårens kapacitet ger naturligtvis det bästa underlaget för ytterligare satsningar, och därmed ökar dessa linjer sin ekonomiska bärkraft. Den begränsade satsning som gjorts för att höja kvaliteten på ett antal högtrafikerade järnvägssträckor har inneburit att det av SJ lanserade snabbtågskonceptet fått ett mycket positivt mottagande av resenärerna. Hög komfort, kombinerad med hög servicenivå, i de snabbgående X2000-tågen har blivit ett attraktivt alternativ till framför allt flyget, även på relativt långa avstånd. Ett antal nya relationer är aktuella för denna snabbtågstrafik, och resandeutvecklingen kopplad till möjligheten att upprusta banorna förbättrar framtida utveckling även på detta område. Det ekonomiska utrymme som skapas genom det beslut som riksdagen förväntas fatta i detta ärende i dag innebär fortsatt satsning på järnvägssträckor där persontrafiken är eller kan förväntas bli tillräckligt omfattande och olika varianter av snabbtåg kommer att kunna erbjudas. Främst kommer den s.k. storstadstriangeln att färdigställas. Därefter kan motsvarande lösningar bli aktuella på andra sträckor. I och kring våra storstäder och i andra regionala befolkningscentrum kommer den satsning som nu görs att innebära att järnvägens stora transportkapacitet fullt ut kan nyttjas och bli en positiv faktor för miljön och för regionernas utveckling. För att mera effektivt utnyttja olika kollektivtransportmedel är det av vikt att de olika aktörerna på marknaden i framtiden strävar mot ett ökat samarbete. SJ ansvarar i dag för såväl planering som genomförande av trafiken på stomjärnvägarna. Ansvaret omfattar såväl den långväga som den lokala och regionala trafiken. Samtidigt har trafikhuvudmännen i de olika länen ansvaret för trafiken på det regionala och lokala vägnätet och på länsjärnvägarna. I trafikhuvudmännens ansvar ligger att klara tidtabelläggning mot de tågavgångar som finns i regionen samt att i ett antal fall genom att teckna avtal med SJ köpa tågplatser i det befintliga utbudet. Möjligheter att påverka tidtabell och antal tåg eller andra trafikförutsättningar är starkt begränsade. Jag tror därför, herr talman, att möjligheter att upplåta viss trafikeringsrätt på såväl stomjärnvägarna som det regionala järnvägsnätet till länshuvudmännen måste tillskapas. Därigenom ges förutsättningar för både ökad konkurrens och bättre samarbete mellan olika aktörer. Sådana lösningar är möjliga, och de måste genomföras till alla skattebetalares och kollektivresenärers bästa. Den investeringsram som har föreslagits av regeringen i infrastrukturpropositionen är av mycket betydande storlek. Av många skäl, t.ex. transportekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och politiskt-strategiska, och för att korta vårt avståndshandikapp gentemot Europa, är det mycket viktigt att dessa pengar snabbt kommer till nytta. Det är därför närmast en självklarhet att investeringar som görs tidigt kan komma till utnyttjande där man har satsat dem. Byggetapperna skall därför planeras på ett sådant sätt att varje om eller tillbyggnad som tas i bruk ger miljö-, säkerhets och tidsvinster. Byggandet av det tredje spåret och Arlandabanan här i Stockholm är angelägenheter inte endast för invånarna i vår huvudstad. Utskottets skrivningar om tredje spåret visar att staten är beredd att ta en rimlig del av det ekonomiska ansvaret för att genomföra projektet. Den slutgiltiga lösningen får dock inte fördröjas genom långt utdragna förhandlingar. Hela övriga landets järnvägstrafik till och från Stockholm påverkas av denna bansträcka. Botniabanan innebär att en efterlängtad och viktig satsning på förbättrad järnvägskommunikation längs Norrlandskusten påbörjas, vilket vi tycker är positivt. De ekonomiska ramar som har givits har inte rymt alla projekt. Jag beklagar att Götalandsbanan inte har fått det utrymme som den kanske hade förtjänat. Men man får använda tiden fram till nästa planperiod på ett sådant sätt att det ges förutsättningar för att ta fram underlag för att bygga landets första höghastighetsbana och därigenom binda ihop den befolkningstäta regionen mellan Göteborg och Stockholm via Avslutningsvis vill jag instämma i det av Rolf

Herr talman! Under 60-talet utplånades en stor del av Stockholms kollektiva minne. Gamla träkåkar, slingrande gator och 1700-talspalats revs för att ge plats åt glas och betong. Stockholms city bokstavligen förvandlades under några få år. Inte bara byggnader och gator försvann. Rivningsmarodörerna gick t.o.m. så långt att de förändrade själva naturen. Av Brunkebergsåsen finns i dag inte mycket kvar. Det är väl få som i dag är nöjda med miljön kring Sergels torg. Miljön där har aldrig attraherat stockholmarna utan betraktas mest som en plats som det gäller att ta sig bort ifrån så fort som möjligt. Området har inte heller blivit charmigare med tiden. Nu riskerar vi att återigen göra om samma gamla misstag. För att få ett tredje järnvägsspår till Stockholms central är vi, dagens politiker, beredda att ytterligare förstöra miljön kring Riddarholmen och Årsta. På Riddarholmen finns Sveriges historia. Här har Sveriges riksdag en gång haft sitt säte. Kungar har både fötts och blivit begravda på denna ö. Genom tiderna har Riddarholmen varit centrum för det politiska livet i Sverige. Numera rymmer Riddarholmen en del av Sveriges myndigheter. Här har JämO, diskrimineringsombudsmannen och Denna miljö kommer, om tredje spåret blir verklighet, att skadas. Riddarholmen är redan i dag svårt sargat av trafikleder. Att bygga det tredje spåret i ytläge förvärrar situationen ytterligare. En bit till av Riddarholmen går åt för att järnvägen skall fram. Tredje spåret kommer att dras rätt igenom medeltida valv. Under Riddarholmskyrkan kommer tågen att dundra förbi 7 meter ifrån kyrkans kor. Jag anser att det är viktigt att komma ihåg att Riddarholmskyrkan är en av Stockholms äldsta byggnader. Det är en byggnad som man inte bör behandla hur som helst. Men problemen med dragningen av tredje spåret stannar inte vid Riddarholmen. Även Årstabron utsätts för stora skador om spåret byggs i ytläge. Vem bryr sig om en gammal bro, kanske någon säger. Årstabron är dock en av Sveriges vackraste och mest värdefulla broar. Den är den enda bron i Sverige som av regeringen utsetts till byggnadsminnesmärke. En ny bro för det tredje spåret skulle anläggas alldeles intill den gamla, och därmed förstöra vyn över Årstabron. Riksdagen skulle i dag kunna besluta sig för att sätta punkt för betongpolitiken. Genom att säga ett klart och tydligt nej till tredje spåret i ytläge skulle vi nu kunna bevisa, en gång för alla, att gamla byggnader och miljöer faktiskt är värda att bevara och att detta måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen. Jag väljer att säga kortsiktiga intressen. Enligt SJ:s bedömning kommer det att behövas ytterligare ett spår om 20 år. Det spåret måste gå i en tunnel om man inte vill spränga bort Riddarholmskyrkan. Därför vore det samhällsekonomiskt riktigt att redan nu bygga en tunnel som rymmer både det tredje och det fjärde spåret. Då har vi löst Stockholmsregionens trafikproblem för många år framöver. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till det särskilda yrkande som finns utdelat på bänkarna och som har följande lydelse: dels med anledning av regeringens förslag om avvägning beträffande stomnätet och det tredje spåret genom Stockholm som sin mening ger regeringen till känna följande: Det tredje spåret bör lösas genom en tunnellösning i stället för genom en ytspårlösning. Det bör ankomma på berörda myndigheter, kommuner och andra intressenter att gemensamt finna en sådan lösning. dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om Botniabanan och i övrigt godkänner den avvägning beträffande de s.k. storprojekten som föreslås i proposition
Herr talman! Jag vet inte om Lotta Edholm var i kammaren när jag höll mitt anförande om järnvägstrafiken. Men det mesta går ju att läsa i utskottets betänkande, eftersom det var detta som jag refererade till. Vi enades i utskottet i stort sett om den skrivning som kom fram i slutet av behandlingen, och det är den som jag har redovisat. Bl.a. skriver utskottet att den nu förordade ytsträckningen över Riddarholmen bör kunna frångås. Alltså har utskottet inte på något sätt låst sig för att det är denna ytsträckning som det är fråga om, utan vi kan också tänka oss en tunnel. Men, som jag nyss sade, vi kan inte tänka oss att 2 miljarder av bl.a. de 6 miljarder som nu anslås för järnvägstrafik skall gå till Stockholm när vi vet att mängder av ledamöter har berättigade krav ute i landet om byggande. Jag vet, vilket också har stått i tidningarna och framkommit i en del utredningar, att det i hela Stockholmsregionen är fråga om ganska mycket pengar både till kollektivtrafik och vägar, inte minst genom Dennisöverenskommelsen. Men riksdagen skall inte peka ut för er vad ni skall ändra på. Ni i Stockholmsregionen, dvs. Stockholms stad, kringliggande kommuner och landstinget, är själva bäst skickade att se över detta, diskutera det med kommunikationsministern och komma fram med en lösning. Vi är inte på något sätt emot det från utskottets sida. Det finns en öppenhet.
Herr talman! Jag tycker inte att detta bara är en fråga för Stockholmsregionen. Jag tycker att det är en riksangelägenhet. I det här området finns Sveriges historia. Det var här som Sverige en gång grundades. Det är mer än någon annan del av landet. Det handlar inte ens bara om Sverige. Det handlar om Nordens historia. Det handlar om Östersjöområdets kollektiva historia. Det är därför jag är så angelägen om att riksdagen här och nu skall säga att man tycker att det här är så viktigt att vi vill bestämma oss för att spåret faktiskt skall gå i tunnel och inte i ytläge.
Herr talman! Om vi fattade det beslutet nu skulle vi samtidigt säga att det är riksdagen som skall stå för den totala kostnaden för tunneln. Det är inte riksdagen beredd att göra. Däremot är vi beredda att diskutera om Stockholmsregionen satsar pengar eller på något sätt bidrar med en lösning. Det kan även bli statliga medel, därför att Dennisöverenskommelsen kan tas upp och diskuteras. Det är upp till er att klara den saken. Vi skall inte centraldirigera det från riksdagen.
Herr talman! Det är mycket roligt att Rune Thorén inte utesluter litet mer statliga pengar till tredje spåret, så att det kan genomföras på ett bra sätt. Men jag vill också påpeka att jag faktiskt inte yrkar på att staten skall gå in med mera pengar. Jag yrkar enbart på att riksdagen här skall bestämma sig för att järnvägen inte skall gå i ytspårläge.

Herr talman! Jag noterar att Sven-Gösta Signell använder samma argumentation som landstingsrådet för Moderaterna i Stockholms län, Elwe Nilsson, gör. Han säger att kollektivtrafikresenärer inte kan åka under jord. Själv åker jag tunnelbana -- under jord -- varje dag till mitt arbete här i riksdagen. Det går alldeles utmärkt. Jag tror inte att någon har klagat på det hittills. Järnvägen skall inte gå 60 meter under jord. Man pratar om ungefär 40 meter under jord. Jag tror att de som åker kollektivt in till Stockholms city klarar detta. Det visar också de opinionsyttringar här i Stockholm som säger att man faktiskt är mycket orolig för miljön på Riddarholmen och omkring

Herr talman! Om man åker under jord tror jag inte att det spelar någon roll om man, när man tittar ut genom fönstret, vet att man är 40 meter under jord eller om man vet att man är 10 meter under jord. Under jord är under jord, oavsett hur djupt det är, om man inte når ner till Kina förstås. Det resonemang som förs tycker jag är helt felaktigt. Jag tycker att det är fel att försvara tredje spåret i den lösning som nu föreslås. Det vore åtminstone hedervärt om man sade att det här är ett problem. Det är ett problem att vi går in i medeltida källarvalv, att vi riskerar att förstöra en av Byggnadsstyrelsen säger i sitt yttrande att man inte kan garantera att kyrkan inte tar skada av det här sättet att dra spåret. Jag tycker att det är viktigt att försöka bevara de miljöer som finns i Stockholm, men faktiskt också i andra delar av landet, till eftervärlden, till våra barn och barnbarn, och inte förstöra ytterligare.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i Lotta Edholms anförande. Jag vill också komplettera med en del uppgifter. Det tredje spåret, som har diskuterats mycket i Stockholmsregionen, behövs av kapacitetsskäl. Men det kommer också, med den utveckling vi nu kan se för den lokala pendeltågstrafiken, med utbyggnaden av snabbtågstrafiken runt Mälaren och ut i landet och med den förväntade ökningen av godstrafiken, mycket snabbt att behövas ett fjärde spår. Men den lösning som regeringen har valt, och som utskottet i huvudsak ställer sig bakom, innebär att man faktiskt genom att bygga ett tredje spår i ytläge förhindrar en ytterligare utökning av kapacitet. Jag har vid flera tillfällen ställt frågan till kommunikationsministern om det fjärde spåret. Om man har byggt det tredje spåret i ytläge, skall det fjärde läggas genom Riddarholmskyrkan? Jag har också frågat om det är Gustav IV:s gravkor som skall få ge plats för det fjärde spåret. Detta är en mycket konstig lösning, som innebär att man faktiskt stänger möjligheten att öka kapaciteten i det här snittet. När man vill ha ett fjärde spår, vilket kommer att behövas, måste man gå ner i tunnel eller välja en helt annan sträckning, och det kommer att bli dyrt. Vårt förslag är att man redan nu skall bygga en tunnel och se till att vi får både ett tredje och ett fjärde spår. Då skapar vi en lösning som ökar säkerheten. Om det inträffar en tågolycka i dag innebär det att man inte bara blockerar regionaltrafiken, man blockerar också hela Förslaget ger också möjligheter att få tillräcklig kapacitet vid Centralen. I dag räcker inte perrongerna till. Leder man in mer trafik på Stockholms central får man väl börja med katapulter för att slänga av tågpassagerarna, så att man får in nya tåg. Där finns ingen kapacitet att öka antalet perronger. Annars måste man riva antingen den nya postterminalen eller Centralstationen. Med tunnellösningen får man också en möjlighet att bygga nya perronger som ligger under jord. Med det löser man också kapacitetsproblemen vid Det finns många andra argument till att välja tunnellösningen. Långsiktigt blir det mycket billigare. Vi får bättre kapacitet och ökad säkerhet. Anledningen till att man nu säger nej från regeringens och utskottets sida, även om man håller öppet för lokala initiativ, är att det är strid om pengar: Hur mycket skall gå till Stockholm, och hur mycket skall gå till resten av landet? Det är en väl känd strid här i riksdagen. Vi socialdemokrater som förespråkar tunnellösningen har sagt att när det är sådant riksintresse som trots allt Ridddarholmen och dess framtid är, måste också riksdagen våga ta sitt ansvar, även om det kan vara jobbigt. Det handlar faktiskt inte om att ha 2 miljarder nästa år utan om 2 miljarder under en byggtid på kanske sju år. Man får då alla de fördelar som jag nämnde tidigare. Stockholms socialdemokrater förespråkar en lösning som innebär att man lägger det tredje och det fjärde spåret i tunnel. Det är som sagt mest kostnadseffektivt, och man får bättre säkerhet. Vi slipper ingrepp på Riddarholmen, som är en historiskt mycket värdefull miljö. Vi får också en lösning på kapacitetsproblemen vid Stockholms central. Med den lösningen stör vi inte den nuvarande trafiken. Herr talman! Den voteringsordning som kommer att gälla vid voteringen om en liten stund innebär att jag inte rent kan stödja förslaget om tunnelalternativet. Socialdemokraternas förslag om den ekonomiska ramen kommer att falla tidigt i en votering. Då faller också de socialdemokratiska förslagen i denna del. Det innebär att den ekonomiska ram som skall fyllas kommer att fyllas med bara det borgerliga förslaget. Såvitt jag har förstått kan jag inte yrka rent på tunnelalternativet, utan jag måste yrka på det som föreslås under mom. 9. Det gör att jag i omröstningen kommer att stödja Lotta Edholms förslag, även om jag inte stödjer den borgerliga inriktningen på hur järnvägstrafiken skall utformas. Jag gör detta därför att det inte finns någon annan teknisk lösning. Detta vill jag tala om för kammaren. Avslutningsvis skulle jag vilja säga till mina partikamrater och även andra partiers representanter att det kanske är ett sammanträffande att det är tre av riksdagens yngsta ledamöter som förespråkar tunnellösningen. Jag vill inte påtala att det skulle vara någon generationsklyfta här, men helt klart är att vi som tillhör den yngre generationen oavsett parti uppenbarligen har ett större intresse av att bevara vår historia och vår värdefulla kulturmiljö. Jag hade hoppats att våra äldre ledamöter hade kunnat vara lika framsynta.

Herr talman! Eftersom jag är engagerad i järnvägsfrågor, känner att jag något måste kommentera det Kent Carlsson sade. Låt mig börja bakifrån. Kent Carlsson säger att det är de yngsta här i riksdagen som har arbetet för detta. Jag vill då påminna honom om att även de äldre har gjort det. Oskar Lindkvist står som första namn på den socialdemokratiska motionen om tunnelalternativet i stället för ytläge. Det är viktigt att vi klargör vad vi har sagt i trafikutskottet. Sven-Gösta Signell sade tidigare att vi på plats och ställe vid ett flertal tillfällen har gått igenom problematiken. Problem nummer 1 för Riddarholmen är inte ett tredje järnvägsspår i ytläge, utan det är biltrafiken som dundrar förbi på en motorväg 25 meter från Riddarholmens kyrka. Om inte stockholmarna klarar av den delen först och främst, finns det ingen anledning att ens fundera över problemet med ett tredje spår i ytläge. Biltrafiken kommer antagligen att ganska snart fördärva det som finns i närheten av motorvägen. För att bättre klara av trafiken har man i Dennispaketet kommit överens om ett tredje spår i ytläge, troligen beroende på att tunnelalternativet är opraktiskt, med tunneln 65 meter under marknivå. Det är inte bara fråga om att åka tåg, utan man måste också kliva av och ta sig upp till marknivå. Det är inte många pendelresenärer som vill göra det. Att stockholmare som bor i innerstaden vill göra det är helt klart, för de åker säkert inte pendeltåg. Men de som bor i förorterna och åker pendeltåg tror jag icke kommer att göra det utan gå över till bilar. Då blir det ytterligare bilar på motorvägen förbi Riddarholmskyrkan. Med det alternativ som bl.a. Banverket har utarbetat finns det förutsättningar att dra det tredje spåret utan att man skadar koret i kyrkan eller de reliker och annat som finns i valven, under eller bredvid valven på Riddarholmen. Det är tekniskt möjligt. Ett förslag skulle vara att göra intrång på motorvägen och bygga det tredje spåret så att det tar utrymme från motorvägen. Då bromsar vi biltrafikutvecklingen och kan föra över mer trafik på tåg i Stockholmsområdet.
Herr talman! Om nu trafikutskottet har granskat denna fråga så intensivt och utförligt, borde det ha framgått av den granskningen att det finns många olika tunnelalternativ. Banverkets är ett. Det finns ett flertal alternativ som bygger på att stationen läggs på ett annat ställe. Det innebär att hela komplexet skulle hamna mellan 20 och 25 meter under jord. Varifrån kommer denna omsorg om oss stockholmare, att vi skall få resa ovan jord? Vi har åkt tunnelbana sedan 50-talet. Det är antagligen den mest uppskattade kollektivtrafikformen i Stockholmsområdet. Med en tunnellösning och genom att de olika spåren skulle knytas ihop med den nya stationen skulle det bli bättre omstigningsmöjligheter. Man skulle komma fram mycket snabbare än i dag. Man skulle komma direkt upp till anslutande tunnelbane och busstrafik, vilket man inte gör i dag med det sätt varpå pendeltågen tar sig in till Centralen. Jag måste få ställa en fråga till Jarl Lander. Vi kommer att ha behov av ett fjärde spår, kanske inte i morgon men om 10--15 år med den utveckling som vi kan se. Var skall det spåret läggas? Om man nu låser sig vid lösningen tredje spåret i ytläge, innebär det att man har utnyttjat hela den kapacitet som finns. Nu kan man klämma det bredvid Riddarholmskyrkan. Men var lägger man det fjärde spåret? Det måste man lägga i tunnel, eller också får man dra det helt annanstans. Då blir det fruktansvärt dyrt, och inte är det speciellt vettigt. Centralens kapacitet har ingen från utskottet berört. Det är ett stort problem i dag. SJ-folket säger att man får låta tågen stå alldeles för kort tid på Centralen. Man skulle behöva betydligt fler perronger för av och påstigning. Det får man inte med ytspårsalternativet. Det blir samma kapacitet. Än värre blir det när tågtrafiken ökar. Jag tycker att ytspårsalternativet är kortsiktigt. Det gör att man klarar sig ur det dilemma som vi har just nu med kapacitetsproblem. Men man löser inte problemet långsiktigt för fjärr och regionaltågtrafiken, som vi hoppas skall expandera väldigt kraftigt. Jag tycker att det är synd att vi ser så kortsiktigt. Sedan skulle jag vilja be mina äldre kolleger som har stöttat tunnellösningen om ursäkt. Man kanske får betrakta Oskar Lindkvist som ett undantag i detta avseende.
Herr talman! Kent Carlsson säger att det finns flera alternativa tunnellösningar. Vi har tydligen bara studerat en av dem. Vi vet från utskottets sida att det finns flera alternativ. Det är ett av de stor problemen. Dennisöverenskommelsen innebär att man snart skulle kunna klara ut mycket av Stockholms trafikproblem. Om nu riksdagen säger att den måste ses över och att det ena eller det andra tunnelalternativet måste ses över, fördröjer vi hela Dennispaketets genomförande. Då fördröjs ju hela Dennispaketet säkert lika länge som det enligt Kent Carlsson lär dröja tills det blir ett fjärde spår vid Stockholm central. Jag tror icke att det behövs ett fjärde spår under överskådlig tid. Med ett tredje spår ökas kapaciteten teoretiskt med bortemot 100 %. Den tid som behövs för att vi i det här landet skall överföra så mycket godsoch persontrafik som möjligt till järnväg blir mycket lång. Så länge har vi nog inte den tanken att det behövs ett fjärde spår. Innan dess kan vi kanske flytta trafiken mot andra resandeströmmar än precis rakt genom den s.k getingmidjan. Angående Stockholms centrals utrymme och möjligheter att ta emot av och påstigande, undrar jag vad det är som begränsar Centralens utrymme till de 100--200 meter som Centralens byggnad nu mäter. Det finns väl utrymme norrut där både söder och norrgående resande får plats, och inte som i dag då det är bara norrgående resande som utnyttjar det utrymmet. Det går alltså icke att använda Centralens utrymme som ett argument för att folk skall tas ned 65 meter under marknivå, samtidigt som man skall göra en sådan järnvägsdragning att icke vanliga resandetåg, persontåg och godståg kan köras på den sträckan. Jag måste ändå hävda att trafikutskottets skrivning i betänkandet -- även om jag inte företräder majoriteten -- är riktig. Vi säger att vi har full förståelse för att det icke skall göras några intrång i de bevaransvärda delarna i Stockholms centrum och på Riddarholmen. Men det är upp till Banverket och regeringen att klara ut den saken tillsammans med stockholmarna. Övriga landet kan icke acceptera de fördröjningar som uppstår till följd av problemet med järnväg genom den s.k.
Herr talman! Visst är utskottets formulering vacker. Den talar om att man skall ta största möjliga hänsyn till kulturmiljö och annat. Det tackar vi för. Jag tror tyvärr att detta blir till intet förpliktande, när det kommer till sakens avgörande. Vi från tunnelförespråkarsidan har ju försökt att argumentera för att det är nödvändigt att riksdagen tar ett ansvar och anger riktningen. Det är inte en vanlig spårdragning som skall ske, utan det här är en spårdragning som skall ske mitt igenom de kulturmiljökänsligaste delarna i landet. På Riddarholmen finns det många historiska byggnader som har ett speciellt värde för oss. Trafikutskottets förslag innebär att man bollar tillbaka frågan till regionen. Jag tror också att regionen måste hitta den ekonomiska lösningen på tunnelalternativet. Men det skall även finnas en möjlighet att resonera med staten, SJ och andra om en omfördelning av andra pengar som inte ingår i Dennispaketet för att man skall finna en lösning som klarar kulturmiljö och samtidigt ökar kapaciteten. Jag vet inte var man kan hitta stöd för resonemanget att stockholmarna inte vill åka under jorden. Folk åker tunnelbana i Stockholm, både stadsbor och länsbor. Man tycker att det är ett utmärkt sätt att ta sig fram. Dessutom finns det flera alternativ som innebär att man inte behöver gå ner så långt under jorden. Därtill blir det mycket bättre omstigningsmöjligheter till tunnelbana, buss och andra kommunikationsmedel vid Centralen. Det är inte jag, utan det är folk på SJ som hävdar att kapaciteten vid Centralen är ett problem. Även om man med ett tredje spår kan ta in fler tågsätt till Stockholm, har man litet svårt att ställa dem någonstans. Det finns två byggnader här som utgör en begränsning. Visst kan man förlägga perronger ännu längre bort, men då får kollektivtrafikresenärer och andra mycket långa vägar att ta sig till andra kommunikationsslag. Dessutom måste väl tågen växlas någonstans, och det tror jag att man gör norr om Herr talman! Avslutningsvis kommer inte frågan att dö med detta. Den kommer i allra högsta grad att hållas vid liv av dem som värnar om kulturmiljön i Stockholm och i Sverige.

Herr talman! Jag vet att det är ont om tid, men jag vill bara säga några saker till Kent Carlsson. Jag ser inget negativt med att det är de yngsta som har tagit tag i dessa frågor. Det gäller inte bara det tredje spåret, utan det gäller också Dennisöverenskommelsen. Det är precis som Kent Carlsson säger, att man nu bollar tillbaka frågan till regionen. Utskottets skrivning medger ändå en öppenhet att kunna föra diskussioner mellan regionen, departementet samt också mellan SJ och Banverket. Efter Kent Carlssons beskrivning av alla positiva fördelar borde det gå att hitta en lösning. Kvar står dock utskottets skrivning, nämligen att det i huvudsak inte får bli någon fördyring när det gäller de statliga pengarna eller att byggandet av ett tredje spår fördröjs. Om det hade varit fråga om en liten kommun ute i landet, hade jag kunnat förstå att det hade varit svårt att anlita dyra konsulter. Men med Stockholmsregionens kapacitet måste det vara ganska enkelt att få fram en redovisning av vad som är positivt och att kunna byta ut vissa delar i Men som sagt, det är inte vi i riksdagen som skall påpeka detta, utan det är ni själva som skall ta initiativet. Utskottet ger i alla fall den öppenheten genom sin skrivning.
Herr talman! Den planering som pågår i Stockholmsområdet när det gäller spårutbyggnaden är inriktad på att oavsett om man väljer ett ytalternativ eller ett tunnelalternativ, skall man klara detta tidsmässigt på ungefär samma tid. Det är ett klokt sätt att arbeta på, därför att då håller man alla dörrar öppna. Jag vill återkomma till det ansvar som Sveriges riksdag har för sådana kulturmiljöer som är av riksintresse. Utskottet säger nu i princip att detta bara är en Stockholmsfråga. Så är det faktiskt inte. Riddarholmen är inte bara en angelägenhet för stockholmare. Det är därför som jag och andra i den här debatten anser att det är riksdagens ansvar att ange en inriktning när det gäller ett sådant riksintresse som Riddarholmen med Visst kan man hitta lösningar i Stockholmsregionen, som gör att man kan få fram en tunnellösning. Men det kommer antagligen att behövas diskussioner också med staten om anslag, kanske inte i storleksordningen 2 miljarder -- som det här har talats om -- utan betydligt mindre summor. Det måste finnas öppenhet för att kunna föra en diskussion mellan staten, regionen och de lokala intressenterna. Utskottets uttalande är till vissa delar bra, men det innebär också en rad begränsningar för diskussionerna, begränsningar som vi inte har ansett vara acceptabla. Herr talman! Slutligen går det ju skillnader mellan de lokala partierna i Stockholmsområdet och de centrala partierna. Rune Thoréns partikamrater i Stockholm är väldigt starka motståndare till lösningen med ett ytspår. Man hade hoppats att det hade kunnat påverka litet grand, precis som jag hade hoppats att jag hade kunnat påverka mina partikamrater i andra delar av landet. Tyvärr har vi inte lyckats, någondera av oss. Det är synd att det blir så, framför allt för kulturmiljön och

Herr talman! Ibland fattar vi historiska beslut här i kammaren. Stoltheten brukar vara påtaglig vid de tillfällena. När vi senare i kväll av allt att döma kommer att besluta om ett byggande av tredje spåret över Riddarholmen, är detta inte ett historiskt beslut -- tvärtom, tyvärr. Det blir ett tragiskt ohistoriskt beslut som den här kammaren fattar. Sverige och Sveriges städer förändras ju hela tiden, och så måste det självfallet vara. Varje generation måste rimligen få bidra med sitt, med sin lilla byggsten i en ständig förändring och förbättring av en stad -- detta gäller även Stockholm. Det är alltså inte en stillastående stad som jag är ute efter, inte en stad som är färdigbyggd. Stockholm skall inte förvandlas till ett dött hembygdsmuseum. Tredje spåret handlar inte alls om detta. Det är en sak att bygga nytt, att utveckla och att dra sitt strå till stacken i en stad med urgamla anor. Men det är en helt annan sak att riva, att ha sönder och att förstöra det gamla. Det är en sund utveckling att omtänksamt låta det sena 1900-talets byggnader prägla Stockholm. Det är på gränsen till kriminellt att förstöra kulturmiljöer, vilka andra generationer aldrig någonsin kommer att få se. Vi skulle i dag kunna fatta ett i genuin mening historiskt beslut. Historiskt -- i den meningen att vi visar att vi respekterar vår gemensamma svenska historia, som är så koncentrerad till just Riddarholmen. Historiskt -- genom att för första gången på allvar markera att vi nu bryter med 50 och 60-tals-traditionen att göra Sveriges städer fulare och fulare. Historiskt -- genom att visa att vi alla har lärt av gamla misstag, så att våra barn och barnbarn inte skall behöva beskylla oss för det som jag beskyller 50-talets obetänksamma betongpolitiker för. Det fanns en gång en attityd i detta samhälle som jag tror håller på att försvinna. Det är en slags ''vaxduksmentalitet'' -- dvs. att allt som är praktiskt också är bra. Den attityden präglade en gång Politiken var för dem ett kliniskt redskap att göra om med. Med rationella metoder skulle det gamla bort och det moderna in. Vi brukar kalla detta för social ingenjörskonst. Med tiden har vi lärt oss att människor inte var så programmerbara och så styrbara. De har faktiskt känslor, en historia och ett ansvar för det som kommer efter dem. Myrdals sociala ingenjörskonst ser vi i överförd bemärkelse också i hundratals svenska städer. De praktiska, fula, fantasilösa och oharmoniska torgen ser likadana ut överallt med samma fula Åhléns och Domusvaruhus. De är mer gjorda för att allt skall vara praktiskt och lätt att tvätta rent än för att människor skall trivas där. De är precis som en vaxduk. Denna mentalitet ser vi också spår av i Stockholm. Plattan vid Sergels torg, parkeringshusen i Klara är alla jättepraktiska. Alla har de förstört en naturligare stad, och alla är de beslutade av betongpolitiker med pengar, linjal och kompass. Dess bättre är denna tidsanda på väg att försvinna. Det är bara här i riksdagen som tidsandan fortfarande lever och frodas. Riksdagen blir sist i Sverige med att förstå att 90-talet kräver något annat än 50-talets planmässighet. Betongattityden är borta i samhället. Men betongpolitikerna lever kvar. För mig som moderat är det extra orimligt att just de borgerliga partierna -- som i över ett decennium alltmer har kritiserat just denna sociala ingenjörskonst, och som på goda grunder ofta uttrycker sin ilska över allt som förstördes på 50 och 60-talet -- nu går i spetsen för att ytterligare förstöra Riddarholmen. Till sist: Ingen vill egentligen ha tredje spåret. Jag har hittills inte mött en enda person som engagerat har försvarat tanken på ett tredje spår. De som vill ha tredje spåret vill istället blunda och svälja, eftersom det är enklast. Vi måste, säger de, annars faller hela Dennispaketet. Också jag vill förbättra Stockholms kommunikationer. Men Dennis kan inte rimligen vara heligare än att kloka människor någon gång kan säga: Vi hade fel på just den här punkten. Utskottets tomma ord är verkligen läpparnas bekännelse. Utskottet visar motsatsen till politiskt ledarskap. Utskottet har dåligt samvete, och därför gör dom en bisak till huvudsak. Det går fortfarande att tänka om. Det är inte för sent! Men om inte Sveriges riksdag visar att den bryr sig om att ta sitt ansvar för världens vackraste huvudstad, vem skall vi då begära att ta detta ansvar? Jag ber att avseende mom. 39 få yrka bifall till det av Lotta Edholm under överläggningen framställda yrkandet.

Herr talman! De tre sista talarna på talarlistan -- har alla tagit upp frågan om det s.k. tredje spårets dragning genom Stockholm.

Jag citerar: :''Ur miljö-, stadsbilds och kulturhistorisk synpunkt är en tunnel att föredra. Däremot är ett ytalternativ den bästa lösningen ur kollektivtrafiksynpunkt. Oavsett vilket alternativ som väljes fattas beslutet av statsmakterna, och objektet finansieras helt med statliga medel.'' Redan i Dennisuppgörelsen konstaterades alltså att olika intressen stod mot varandra: å ena sidan vad som var bäst för kollektivtrafiken och ekonomin, å andra sidan vad som var bäst för stadsmiljön. Hur avvägningen mellan dessa intressen skulle göras tog de regionala företrädarna för Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet aldrig ställning till. Man utgick ifrån att det var ytalternativet som gällde, och man konstaterade bara att det var en fråga för staten. Efter detta har en enhällig kommunstyrelse i Stockholm uppvaktat statsmakterna och begärt en förnyad prövning av statens möjligheter att ställa upp med de ytterligare miljarder som erfordras för ett tunnelbygge. Regeringen har, av en lång rad skäl, inte ansett sig kunna tillmötesgå denna begäran. Man kan diskutera regeringens beslut. Det råder inget tvivel om att tredje spåret i ytläge påverkar stadsmiljön, enkannerligen vid Riddarholmen och vid Årstabron. Ingreppen vid Riddarholmen är dock i sak ganska små. Man kan ta dem till intäkt för att förespråka tunnelalternativet. Däremot kan man inte ta dem till intäkt för att kalla regeringens företrädare och Dennisförhandlarna för närmast kriminella och alldeles definitivt inskränkta betongpolitiker, vilka med total nonchalans för Stockholms och Sveriges kulturarv vill skövla och förstöra vår stadsmiljö. För man resonemanget på det sättet är man enligt min uppfattning inte seriös! Herr talman! Det finns en opinion i Stockholm för en tunnellösning. Det finns två alternativa sätt att tillmötesgå den opinionen. Det ena alternativet är att de regionala företrädarna i Stockholm ändrar sig, beslutar om tunnelalternativet, och stryker någon annan ingrediens i Dennisuppgörelsen för att finansiera tunneln. Det alternativet kräver inget riksdagsbeslut. Riksdagens trafikutskott, regeringen och kommunikationsministern är öppna för detta. Det andra alternativet är att staten ändrar sig, dvs. miljarder extra. Det alternativet kräver riksdagsbeslut. Märkligt nog har inte någon i dagens debatt föreslagit detta. Kristersson lanserat ett nytt alternativ som över huvud taget inte existerar, nämligen att staten å ena sidan ska bestämma sig för tunnelalternativet men å andra sidan inte ta ansvar för beslutet och anvisa pengarna. Herr talman! Detta är ett förslag som i praktiken har mycket litet att göra med tredje spåret. Förslagets innebörd är i stället att man slaktar I praktiken framtvingar man med ett sådant ställningstagande en omförhandling av hela Dennisuppgörelsen, i full vetskap om att regionens företrädare bara kan ena sig om tunneln men inte om vilket projekt i Dennisuppgörelsen som man skall stryka. Ulf Kristersson kommer att vilja stryka snabbspårvägen, Lotta Edholm kommer att vilja stryka Västerleden, och Kent Carlsson måhända Man avger rimligen yrkandet i full vetskap om att de olika projekten inte ens är utbytbara. Tredje spåret finansieras av staten/Banverket, medan t.ex. Landstinget. Det är en ganska bisarr tanke att Stockholms läns landsting skulle slopa snabbspårvägen för att därefter skänka bort sina pengar till Banverket. Inte heller Österleden och Västerleden är mot tunneln utbytbara projekt, eftersom de huvudsakligen är tänkta att finansieras med vägavgifter. Herr talman! Jag hör till dem som vid ett antal tillfällen från denna talarstol har artikulerat min uppfattning att Stockholmsregionen under en följd av år har brandskattats av en i mitt tycke storstadsfientlig statsmakt. Investeringarna i Stockholmsregionens infrastruktur har enligt min uppfattning konsekvent eftersatts under en följd av år. Jag är den förste att beklaga att staten inte är beredd att reparera de försyndelserna genom att ta ett större finansieringsansvar för hela Herr talman! Men inte ens den besvikelsen kan få mig att förfalla till ren demonstrationspolitik -- i synnerhet om den demonstrationspolitiken i praktiken hotar helt nödvändiga infrastrukturinvesteringar i denna region om 36 000 miljoner kronor. Det kan jag inte ens ursäkta med att jag tillhör kammarens yngre ledamöter. Herr talman! Mot denna bakrund ber jag att få yrka avslag på det av Lotta Edholm m.fl. under överläggningen framställda yrkandet.
Herr talman! Jag blir litet upprörd när Mikael Odenberg kallar detta för demonstrationspolitik. För mig är det något som är mycket viktigare än så. Det handlar om vårt gemensamma kulturarv och hur vi tar vara på den miljö som vi har fått till skänks av våra förfäder, och som vi förhoppningsvis också skall kunna lämna vidare till dem som kommer efter oss. Jag skulle inte ha ägnat mig åt denna verksamhet om det bara var fråga om att demonstrera. Det är litet märkligt att Mikael Odenberg så nonchalant säger att vårt alternativ inte är ett reellt alternativ. Utskottet säger i sitt betänkande att det är möjligt att göra denna omfördelning inom Dennisavtalets ram. Det är inte bara jag, Ulf Kristersson och Kent Carlsson som tror på detta, utan det gör även trafikutskottet. Detta är en så viktig fråga att vi som är politiker i dag måste göra vårt absolut bästa för att få en annan lösning till stånd än den lösning som kommer att av eftervärlden dömas som felaktig och som en politik som ledde till att omistliga kulturvärden förstördes.
Herr talman! Jag har i debatten reagerat mot två saker. Det ena är det sätt på vilket man har fört diskussion.

Vi lever nu trots allt i en så cynisk verklighet att kulturarvet bara kan räddas med pengar, i detta fall Man kan föra en diskussion om det är motiverat att satsa 2--2,5 miljader kronor på en tunnelförläggning. Jag vill gärna tillmötesgå opinionen i Stockholm och förorda en tunnelförläggning. Men jag inser att jag inte kan medverka till att ett sådant beslut fattas här i denna kammare om jag inte samtidigt anvisar pengarna. Fattar jag beslut om tunnelförläggning utan att anvisa pengar spräcker jag hela Dennisuppgörelsen och sätter investeringar på 36 000 miljoner i denna region i fara. Kristersson och Kent Carlsson kan komma tillbaka till kammaren och inte bara vara överens om att en tunnel är bra, utan också vara överens om vad det är som skall strykas i Dennisuppgörelsen för att denna tunnel skall kunna finansieras. Det kan, herr talman, dessa tre ledamöter inte komma överens om.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att vi tre skulle kunna komma överens om det var på oss det hängde i denna fråga. Det handlar också om att vilja och att tycka att dessa miljöer är så viktiga att man är beredd att på nytt sätta sig ner vid förhandlingsbordet och försöka att göra någonting åt det. Anser man att detta är oviktigt kan man givetvis inte komma överens. Men om alla tycker att det är lika viktigt kan man självfallet komma överens. Det handlar faktiskt om vuxna människor. Jag tror inte att man kommer att rasera Dennisavtalet genom att en gång till försöka komma överens om någonting som väldigt många faktiskt är överens om.
Herr talman! Lotta Edholm är på denna punkt mindre trovärdig av det enkla skälet att hon inte har kunnat komma överens med Ulf Kristersson och Kent Carlsson om ens den allra lättaste utvägen. Den utvägen är den helt logiska som en konsekvens av det ursprungliga ställningstagandet, nämligen att staten, vars pengar hon dessutom har ansvar för tillsammans med oss andra, betalar dessa 2--2,5 Man lägger ett yrkande här i kammaren om att riksdagen i praktiken skall omöjliggöra en ytförläggning. Sedan säger man att regionens företrädare får klara ut hur detta skall finansieras regionalt. Jag menar att detta är demonstrationspolitik. Jag har följt Dennisförhandlingarna tillräckligt nära för att kunna ha en rätt väldokumenterad uppfattning. Jag säger att detta i praktiken skjuter hela Dennisuppgörelsen i sank. Då sätter man investeringar i regionen på 36 miljarder kronor i fara. Det vill jag inte vara med om.
Herr talman! Det är väl ändå alldeles uppenbart att betongpolitiken är en realitet. Det räcker med att ta en promenad hem till Mikael Odenberg härifrån för att inse att detta har skett. Jag tycker att det är direkt oseriöst att bagatellisera det. Däremot är det alldeles uppenbart -- och där har Mikael Odenberg rätt -- att ingen människa har fattat dessa beslut av illvilja. Inte ens ett beslut om det mest makabra monument över den här perioden är fattat av illvilja. Det är alldeles uppenbart. Men ibland blir det inte som man hade tänkt sig. Ibland förändras uppfattningen om vad som är bra och vad som är dåligt. Då är det värre om man fattar beslut som är irreparabla än om man fattar beslut som är fullt möjliga att gottgöra. Jag kan inte begripa att man kan undvika att dra paralleller. I stället för att säga att vi skall stoppa och att vår uppgift är att förbättra, göra vackrare och försköna, säger man cyniskt att det ser så fruktansvärt ut i alla fall att en liten sak till inte spelar någon roll. Det är ju innebörden i resonemanget. Jag tycker att Mikael Odenberg själv är oseriös när han gör bisak till huvudsak. Riksdagen anger premisserna. Mikael Odenberg vill i stället göra frågan om Riddarholmen till en huggsexa för stadens och länets intressenter. Jag kan inte förstå hur man kan acceptera den tanken. Utskottet tycker liksom vi att uppgörelsen måste göras inom gällande ramar. Jag tycker att det är ett rimligt krav. Men varför skall riksdagen avsvära sig möjligheten och skyldigheten att säga på vilka premisser detta skall ske. Utskottet lämnar allt helt öppet. Det låter vackert, men är på gränsen till ansvarslöst. Vi vill ange på vilka premisser denna överenskommelse får fattas. Det kommer dessutom att förenkla en överenskommelse därför att all gammal prestige som ligger nergrävd i Dennispaket kommer plötsligt att vara meningslös eftersom riksdagen har sagt sitt. Dennispaket är bra, men inte heligt. I smått är ingen bättre än att han kan förändras när det måste ske.
Herr talman! Jag bagatelliserar ingalunda den s.k. betongpolitiken. Till skillnad från Ulf Kristersson har jag varit stockholmare så pass länge att jag har ett och annat diffust barndomsminne av hur det såg ut. Det är inte det frågan gäller. Jag har ingen annan uppfattning än att det vore önskvärt med en tunnelförläggning av det tredje spåret. Jag har inte argumenterat och sagt att vår stadsmiljö är så förstörd att det inte gör något om vi bygger litet till. Det har inte varit tal om det. Jag har hävdat att det bara är statsmakterna som kan finansiera den här tunnelutbyggnaden därför att det är en statlig angelägenhet. Jag hade haft respekt för Ulf Kristerssons ställningstagande om han här i kammaren hade föreslagit att staten skulle tillskjuta dessa medel. Men om han inte föreslår det och ändå vill bestämma om en tunnelförläggning, innebär det i praktiken att han skjuter Dennisuppgörelsen i sank. Det tycker jag är ansvarslöst om man vill värna Stockholmsregionens miljö.
Herr talman! Mikael Odenberg missförstår mig. Jag tror inte att det är avsiktligt. Vi säger exakt samma sak som utskottet. Men i stället för att säga att om man vill så får man skapa förutsättningar för en tunnellösning, säger vi att en premiss är att det inte dras ett ytspår. Vi inser likaväl som utskottet att det inte är läge att nu kräva ytterligare flera miljarder som skall användas för infrastrukturinvesteringar i Stockholm, även om det principiellt mycket väl skulle gå att argumentera för att detta är en statlig angelägenhet. Vi inser att det finns en möjlighet att omfördela pengar inom Stockholm som alla skulle kunna bli nöjda med. I stället för att ge tomma ord och tomma öppningar om att det är möjligt, när alla vet att läget är ganska låst, kan riksdagen ta ansvar genom att förenkla och ange premisserna. Då vet alla exakt på vilka förutsättningar man kommer att driva förhandlingarna vidare, nämligen inget ytspår över
Herr talman! Förhandlingarna är avslutade, Ulf Kristersson. Regionen har redan möjligheten att omfördela inom Dennispaketets ram. Det framgår av kommunikationsministerns uttalande och av trafikutskottets betänkande. Då säger Ulf Kristersson att det inte är riktigt bra och att det inte är läge att föreslå mer pengar. Jag kan försäkra Ulf Kristersson att tunneln inte kan byggas av luft allena. Då säger han att man får omfördela inom Dennisuppgörelsens ram och att det är att förenkla Dennisuppgörelsen och klargöra premisserna. Nej, det är att skjuta Dennisuppgörelsen i sank av det enkla skälet att Dennisuppgörelsen är träffad på den ekonomiska premissen att staten skall ta hela ansvaret för det tredje spåret. Som jag tidigare har påvisat är det i praktiken omöjligt att förena Dennisuppgörelsens tre avtalsslutande parter om mer än att prioritera tunnelprojektet. Man kan inte ena dessa tre parter om vilket projekt som skall stryka på foten. Då är det oseriöst om riksdagen i praktiken förbjuder en ytförläggning. Återigen, jag hade haft respekt för yrkandet om det hade åtföljts av 2--2,5 miljarder kronor. Det gör det inte. Då är ett avslagsyrkande motiverat, herr talman.

Herr talman! Ärade åhörare i kammaren! Jag tänker inte tala om det tredje spåret. Jag vill gå från det tredje spåret till Botniabanan och från den debatt som har rört gamla kulturvärden till satsningar på framtiden och en ny kultur för Behovet av investeringar i transportinfrastruktur har ökat under senare år, både när det gäller vägar och järnvägar. Den investeringsinriktning som regeringen nu anger är därför både nödvändig och riktig, inte minst ur miljösynpunkt när det gäller järnvägen. Det är en rejäl satsning. 88 miljarder kronor kommer att investeras under perioden 1994--2003 förutom redan avsatta 10 miljarder. Det blir en framtidssatsning och upprustning av både väg och järnvägsnätet -- ett under decennier försummat kommunikationsnät. Jag anser att det är riktigt att mobilisera samhällets resurser för insatser som man vet kommer att förbättra hela samhällets funktion. Väl fungerande transporter är inte ett självändamål, utan en nödvändig förutsättning för att samhället skall utvecklas. Vi är därför många som anser att byggandet av Botniabanan kommer att bli av största betydelse. Den kommer att bli strategiskt viktig, inte minst för det regionala samspelet längs Norrlandskusten. Den kommer dessutom att bli minst lika betydelsefull för en ökad integrering mot Europa och Nordkalottområdet. Ingen kan förneka att det finns ett klart samband mellan ekonomisk struktur, ekonomisk integration och transportbehovens omfattning. Herr talman! Behovet av en Botniabana, en kustbana, har egentligen funnits alltsedan stambanans tillkomst vid sekelskiftet. Nyttan och behovet har successivt växt sig allt starkare. Det nuvarande järnvägssystemet planerades och byggdes med utgångspunkt i de krav som rådde på 1800-talet. Särskilt lokaliseringen av norra stambanan en bit inne i landet och ej vid kusten präglas av den tidens försvarssystem. Den betjänar inte de folktäta kustområdena och inte industrin längs kusten på det sätt en Botniabana kommer att göra. Nu ser vi fram emot 2000-talet. Vi ser möjligheterna för vårt näringsliv och industrin i norr att leva upp till de krav som finns om snabba transporter för både varor och tjänster bland avnämarna. Den totala mängden godstransporter från området norr om Sundsvall och uppåt motsvarar enligt gjorda beräkningar ett årligt exportvärde av 40 miljarder kronor. Botniabanan kommer att spela en viktig roll för transporter inom exportindustrin som dagens kapacitet och banstandard på stambanan inte klarar av. Botniabanan kommer att komplettera norra Sveriges järnvägsnät och bli en väsentlig länk för både gods och persontrafik. Inte minst kommer arbetsmarknaden att på lång sikt förstärkas genom ett närmande av universitetsstaden Umeå och industriområdet i Örnsköldsvik och på ännu längre sikt Skellefteåområdet och längre norrut. Därför blir en utbyggnad av järnvägsnätet Örnsköldsvik-- Husum en angelägen uppgift. Husumfabriken är en av Europas största massafabriker. Både Banverkets och SJ:s egna prognoser visar att Utskottet konstaterar i betänkandet att enligt Banverkets underlag kan Botniabanan få stor betydelse, och utskottet delar även regeringens uppfattning om att projektet bör ha hög prioritet. Det finns olika uppfattningar om etappindelningen i projektet. Regeringens förslag är att starta bygget med Ådalsbanan till Kramfors. Borgerliga ledamöter från Västerbotten och Västernorrland har lagt förslag om sträckan Örnsköldsvik--Husum. Jag instämmer i utskottets bedömning att regering och riksdag skall fastställa de övergripande målen, men Banverket med berörda intressenter -- kommuner m.fl. -- får avgöra hur olika etapper skall tillkomma. Det viktiga för oss i Västerbotten och Västernorrland är att projektet nu finns med i planeringen. Därmed bör regeringen med det snaraste tillsätta en särskild utredningsman som skall utreda den vidare utbyggnaden. Jag instämmer även i utskottets bedömning att villkoren för medverkan från regionala intressenter inte skall komma att skilja sig från vad som tillämpas i övrigt för utbyggnaden av järnvägsnätet i vårt land. Det finns många skäl för att bygga Botniabanan. Jag tror att det viktigaste skälet är att Botniabanan skall finnas för att bidra till en regional balans i vårt land. Med detta yrkar jag bifall till propositionen.

Herr talman! Det är klart att det finns många åsikter om hur Botniabanan skall planeras och vilka etapper som skall byggas ut. Jag tycker att utskottets majoritet har kommit fram till den rätta modellen. Utbyggnaden får planeras med hjälp av denna särskilda utredningsman som skall titta närmare på detaljerna. Jag är väldigt glad för att det för första gången har kommit ett förslag i en proposition från regeringen, och nu i betänkandet, om en Botniabana. Jag har många gånger talat för detta i talarstolen här i riksdagen. Men det har inte funnits något gehör från socialdemokratiskt håll i denna fråga.

Herr talman! Det är ju alltid roligt att det går att ändra sig. Socialdemokraterna tog mer än tio år på sig att komma till insikt om Botniabanans betydelse. Tidigare gällde det inte att snabba upp utan mest att bromsa. Den här regeringen och utskottsmajoriteten har lagt ned ett betydande arbete på att föra fram Botniabanan till ett projekt som kan genomföras och som kommer att vara till stor gagn för folket som bor utefter Norrlandskusten och för industrin. Det tycker jag är allra viktigast i förslaget. Man måste också vara realist. Jag undrar var Socialdemokraterna har de extra pengar som behövs för att finansiera det förslag som Elvy

Herr talman! Väl utbyggd infrastruktur är något av nyckeln för ett lands och en regions utveckling. Väl fungerande kommunikationer kan frigöra de möjligheter och resurser som finns i en region. Å andra sidan kan dåliga kommunikationer kväva spirande kreativitet och utvecklingskraft. Framtidens arbetsmarknad kommer att vara ännu mer än hittills beroende av snabba och säkra kommunikationer, oavsett om vi pratar om teleoch datakommunikation, järnvägar, vägar, flyg eller båt. Detta gäller i synnerhet i glest befolkade regioner, eftersom det i dessa områden krävs någon form av arbetsfördelning mellan olika orter. Det kan vara högre utbildning på ett ställe, tyngre industri på ett annat ställe osv. Men goda kommunikationer bidrar också till ökad livskvalitet i form av bättre kontakter människor emellan. Norrland, och för min del särskilt Västerbottens län, behöver kanske mera än mer tätbefolkade områden goda kommunikationer. Kommunikationsministern brukar säga att Sverige har ett avståndshandikapp på ca 60 mil gentemot övriga Europa -- och det stämmer. Men Norrland har i genomsnitt det dubbla. Att undanröja detta handikapp är kanske den viktigaste regionalpolitiska insatsen som kan göras -- kanske viktigare än många andra åtgärder som skall vidtas. Herr talman! Jag vill beröra ett järnvägsprojekt som färdigutbyggt kommer att bli en viktig katalysator för att främja Norrlands utveckling. Det gäller Botniabanan, som också Ulla Orring har berört, och snabbtågsbanan mellan Sundsvall och Umeå. Det intressanta med detta projekt är att det enligt de kalkyler som finns uppvisar en hög samhällsekonomisk lönsamhet. Lönsamheten skall vara högre än för både Götalandsbanan och Nordlänken, vilket många kanske har svårt att förstå. Men det är faktiskt sant. Det här är alltså ett projekt som både uppfyller de krav som statsmakterna har på ett projekts lönsamhet och dessutom har stor betydelse för en regions utveckling. Jag skulle vilja gå så långt att jag jämför betydelsen av denna investering med lokaliseringen av universitetet till Umeå. Jag tror nämligen att det kan bli likadana positiva följdeffekter. Jag skall inte ta upp alla de fördelar jag kan se med en Botniabana. Men jag konstaterar att det är otroligt värdefullt att regeringen, och även utskottet, ger principiellt klartecken för Botniabanan i det beslut vi skall fatta i dag. Det är ett viktigt besked. Det är också bra att det finns ungefär 1 miljard kronor reserverade inom de 32 miljarder kronor som avsätts till järnvägsinvesteringar. Jag är också glad över att ledamöterna i trafikutskottet kraftigt tillskyndar av banan. De tycker att banan bör ha hög prioritet. Av betänkandet framgår det att inte minst mot bakgrund av det aktuella sysselsättningsläget är det enligt utskottets mening viktigt med ett snabbt igångsättande. Det önskar utskottet skall ges regeringen till känna. Denna skrivning innebär bara en sak. Banverket och regeringen måste ge arbetet med projektering och igångsättande av banan högsta prioritet. Som jag ser det bör förprojekteringen därför komma i gång redan under den kommande vintern. Jag kan inte tolka propositionen och utskottets skrivning, och det beslut vi skall fatta i dag, på något annat sätt. Jag noterar också med glädje att motion T69, som jag har väckt tillsammans med mina borgerliga kolleger på Västerbottensbänken, har blivit mycket positivt behandlad. Det gäller farhågorna om att några särskilda villkor för finansieringen skulle åläggas regionen jämfört med andra projekt. En del debattörer har hävdat att så skall bli fallet. Utskottet betonar nu att så kommer inte att bli fallet. Det gäller också den låsning i propositionen som fanns till att den första etappen skulle vara en upprustning av Ådalsbanan, vilket vi motionärer ville låta vara en mer öppen fråga. Även på denna punkt går utskottet oss till mötes genom att anföra att det bör ankomma på Banverket att utifrån samhällsekonomiska grunder avgöra vilken etapp av Botniabanan som skall komma först. Någon låsning finns alltså inte, som jag uppfattar att Elvy Söderström har tolkat propositionen. Vilken etapp som skall påbörjas först bedöms utifrån samhällsekonomiska grunder. Jag tror att det är riktigt. Av erfarenhet vet jag att Botniabanans fördelar blir allt tydligare ju mer olika beslutsfattare sätter sig in i projektet. Därför är jag inte orolig för att säga att dagens beslut kommer att vara genombrottet för Botniabanan. Vi vet i dag inte när hela Botniabanan upp till Umeå kan bli färdigställd. För detta finns inte tillräckligt med pengar anslagna. Men jag är övertygad om att detta riksdagsbeslut kommer att bli starten på den process som skall leda fram till invigningsdagen. Därför är detta ett viktigt steg, även om arbetet med att förverkliga projektet långt ifrån är färdigt utan bara är i sin inledning. Jag noterar också att i den socialdemokratiska partimotionen nämns knappt Botniabanan vid namn. Alla frågor om projektet överlåts utan tydliga ställningstaganden till Banverket. I Botniabanan inte kan fullföljas under planperioden. Men man vågar sig inte på någon tydlig skrivning om att man vill ha en snabbare utbyggnad av Botniabanan. När vi sedan vet att det inte finns något gehör hos Allan Larsson och socialdemokraterna i finansutskottet för de 200 miljarderna till investeringar i infrastrukturen, faller den socialdemokratiska reservationen platt till marken. Jag noterar också att det är mycket positivt att Vedaprojektet skall komma i gång utefter E 4 och att också E 10, E 12, E 14 och riksväg 45 för första gången finns med i stamvägnätet. Därmed får de en högre prioritet i medelstilldelningen och i underhållet. Vad som är litet mer bekymmersamt är att E 4 norr om Sundsvall inte får några stora medel i utskottets förslag och i regeringens proposition. Det här skall ses mot bakgrund av att en rad förbättringar för närvarande pågår längs denna del av E 4 med hjälp av tidigare anvisade medel i extra projekt. Dessutom skall Vedaprojektet byggas för 2 miljarder kronor, och det skall finnas utrymme för vissa punktinsatser längs sträckan med utgångspunkt i samhällsekonomiska effektivitetsskäl, miljö och trafikskäl. Den nolla i en tabell i propositionen, och som många debattörer har fastnat för, anger just en inriktning och är inte ett definitivt och exakt mått. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Först några ord om E 4:an norr om Sundsvall. 2 miljarder kommer att satsas på det s.k. Vedaprojektet. För närvarande byggs det på en mängd olika platser utefter E :4:an för hundratals miljoner kronor. Man skall nog inte tolka -- jag försökte säga det i mitt tidigare inlägg -- tabellen i fråga så, att nollan innebär 0 kr. Jag vet att en del socialdemokrater läser denna tabell mycket noga. Speciellt gäller det vissa rader där. Det handlar här i stället om inriktningen. Även i hemställan talas det om inriktningen på planeringen. Det är sant att inga stora summor är avsatta för de kommande åren för just satsningar på E 4:an. Men det innebär inte att inte bra punktinsatser med goda argument kan komma att inrymmas här. Jag tror att också Elvy Söderström inser det när hon tar del av Vägverkets förslag i höst som regeringen kommer att fastställa. När det gäller Bothniabanan innebär ett stöd av den socialdemokratiska reservationen inte någon som helst förbättring. Dels bygger denna reservation på ett luftslott i fråga om finansieringen, dels innebär ett stöd för denna reservation avslag på de motioner som bl.a. jag har väckt. Jag har nämligen noga läst att-satsen i det här avseendet. Man vågar inte ens skriva i sin reservation att man vill att Bothniabanan snabbt skall byggas. Inte heller anges några konkreta starttidpunkter. I stället är det en luddig skrivning om att man misstänker att det här arbetet inte kommer att komma i gång och färdigställas enligt de önskemål som finns. Reservationen är alltså mycket svag. Tyvärr är det väl just den här sortens vacklande som präglar Socialdemokraternas hållning i denna fråga. Man inser nu att man inte kan vara emot, men man är heller inte helhjärtat för. Detta gäller inte Elvy Söderström, som har engagerat sig i frågan. Däremot är man i partiet inte lika övertygad som Elvy Söderström. När jag upptäcker att det finns en harmoni hos er, blir jag nog mera positiv.

Herr talman! Jag är inte glad över att det inte finns några stora penningbelopp avsatta för en utbyggnad av E 4:an norr om Sundsvall. Jag konstaterar bara att satsningar görs på olika håll utefter E 4:an. 2 miljarder kommer att utbetalas för ett projekt som är mycket viktigt inte bara för Västernorrlands län utan också för Västerbotten och Norrbotten. Vidare konstaterar jag att nollan i den tabell som Elvy Söderström har läst mycket noga inte betyder 0 kr. I stället handlar det om en grovare inrikting vad gäller medelstilldelningen. Jag vill gärna ha mera pengar till allting. Men jag inser att det finns begränsningar och prioriteringar. Norrland tycker jag ändå att tilldelningen är hyfsad. Däremot finns det alltid önskemål om mera att fylla på med. Slutligen några ord om Bothniabanan. Som har framkommit tidigare i den här debatten föreslås ökade investeringar om 200 miljarder. Därmed kan man visa snällhet mot alla intressen och krav runt om i landet. Men en trovärdig ekonomisk politik innebär att motioner och reservationer i infrastruktursammanhang följs upp även i den ekonomiska politiken. Jag har roat mig med att läsa det betänkande från finansutskottet som vi skall debattera i morgon. Där finns inte någon som helst finansiering när det gäller vad Socialdemokraterna lovat i trafikutskottet. Vad socialdemokraterna i trafikutskottet gör har icke stöd hos socialdemokraterna i finansutskottet. Den diskussionen måste ni först föra internt. När ni har tagit upp den diskussionen kan jag börja tro på era ord. Fram till dess har jag dock svårt att tro på dem.

Herr talman! Med anledning av den kulturhistoriska debatten här för en stund sedan vill jag citera vad riksrådet Carl Bonde skrev 1635 till Axel Oxenstierna: ''I Norrland hava vi inom våra gränser ett Västindien blott vi förstå att bruka det.'' Det förståndet har man. Norrländsk exportindustri är av avgörande betydelse för Sverige som helhet. Under 1990 hade de fem Norrlandslänen ett nettoexportöverskott på över 46 miljarder kronor. Det ger i Norrbotten 19 000 kr per invånare över riksgenomsnittet. I Västerbotten är motsvarande siffra 17 800 kr, i Västernorrland 22 700 kr, i Jämtland 26 500 kr och i Gävleborg 13 100 kr. Vad som är intressant med dessa siffror är helheten, Sveriges totala möjligheter att inte bara befästa sin position som exportnation utan också vidareutveckla och effektivisera exporten. En helt avgörande faktor är våra möjligheter att över ett dygn transportera norrländska exportprodukter ner till Europa. För detta behövs det en betydande upprustning av infrastrukturen, inte minst i Norrlandslänen. Det är därför glädjande att notera den satsning som regeringen nu gör för att förbättra och bygga ut infrastrukturen. Inte minst viktigt är det att riksdagen följer regeringens linje när det gäller byggandet av Vedabron över Ångermanälven. Jag förutsätter, herr talman, att Vägverket utnyttjar den arbetskraft och de maskiner som är lediga och sätter i gång byggandet av Vedabron direkt efter det att riksdagen fattat beslut. Herr talman! I årtionden har frågan om ett dubbelspår på stambanan diskuterats. På grund av topografi och orimliga kostnader har projektet inte förverkligats. Ett byggande av Bothniabanan skulle, till en lägre kostnad, få samma effekt som ett dubbelspår på stambanan, samtidigt som man skulle få fördelen av snabba förbindelser mellan kuststäderna. I betänkandet finns ett resonemang om att överlåta åt Banverket att avgöra om Bothniabanan skall påbörjas med Husumspåret. Regeringen föreslår att man skall prioritera sträckningen med Ådalsbanan till Kramfors. Banverket har bekräftat att det är mycket god samhällsekonomi att bygga Bothniabanan som helhet.

I varje fall får man vänta i åratal på detta. En sammanhängande sträckning mot Stockholm genom en upprustning av Ådalsbanan tycker jag är så väsentlig att det är där man skall börja. Jag förutsätter att Banverket kommer att följa regeringens synpunkter i den här frågan. Med anledning av Elvy Söderströms synpunkter här vill jag säga att jag inte riktigt begriper vad Socialdemokraterna säger. Jag ursäktar Elvy Söderström när det gäller de synpunkter hon här anför. Hon är ju relativt ny i Sveriges riksdag. Men vi som har varit med några år och som har konstaterat vilka insatser beträffande infrastrukturen i Norrland som Socialdemokraterna har gjort kan klart och entydigt säga att dessa verkligen har varit bristfälliga. Herr talman!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

Herr talman! Det är rätt intressant att höra Elvy Söderström. Hon säger att man skall utöka ramen. Varför har ni inte utökat ramarna under alla år tidigare? Husumspåret har, vad jag vet, varit aktuellt i minst 20 år. Vi har väntat i 20--30 år på andra investeringar i infrastrukturen i hela Norrland. Det har inte gjorts några insatser. Men nu, när ni är i opposition, går det bra att bara plussa på och säga att man skall bygga allt på en gång. Uppriktigt sagt tycker jag att det är konstigt att ni inte säger att ni vill börja bygga Botniabanan i Haparanda och fortsätta neröver. Allt skall göras på en gång, nu. Under lång tid, kanske 50 år, har ni inte gjort ett smack. Jag blir helt enkelt upprörd. Jag kan faktiskt ursäkta Elvy Söderströms syn på dessa frågor. Men förre kommunikationsministerns insatser kan jag inte ursäkta. Han har, som västerbottning och norrlänning, haft alla förutsättningar ...
Herr talman! Jag behöver berätta litet historia för Elvy Söderström, så att hon kan följa med i kammarens resonemang, i varje fall sedan 1985. Jag skulle vilja påstå att det inte har skett några insatser för norrländsk infrastruktur. Det har vi missat mycket export på. Vi hoppas att det skall bli en förbättring, nu när vi får nya förslag.

Herr talman! Det var att ta till, att ta upp den lilla stumpen Deltavägen när man talar om historien. Jag konstaterade också i förra valrörelsen att dåvarande kommunikationsministern grävde en grop med grävmaskin, och sedan var det bra. Inget mer kom till förrän långt senare. Det är den socialdemokratiska historien. Jag tycker faktiskt att man skall prioritera med måtta när man under i alla fall 40--50 år inte har prioriterat Norrland över huvud taget när det gäller infrastruktur. När nu Socialdemokraterna inte har så många argument, konstaterar man i stället att det råder osämja mellan en ledamot i Västerbotten och en ledamot i Västernorrland. Tillåt mig att ha min egen åsikt, Elvy Söderström. Jag tycker faktiskt att det är tillåtet för andra att ha det också. Jag tror att Ulla Orring står för sin åsikt, även om vi inte tycker att det skall grävas på exakt samma ställe.

Herr talman! Mitt anförande handlar också om Riksdagen har instiftat naturresurslagen och i lagtexten angett några områden av speciellt högt natur och kulturintresse, s.k. riksintressen, och angett att dessa områden skall skyddas mot exploatering. Ett av de mest kända av dessa områden är Höga kusten. Här föreslår trots detta trafikutskottet att en ny bro och en ny motorväg skall byggas rakt igenom detta riksintressanta område, som hittills varit förskonat från denna typ av exploatering. Om inte regeringen besinnar sig och tillämpar den lagstiftning som finns, kommer förmodligen byggandet av denna nya väg och bro att bli prejudicerande. Vilka områden kommer i framtiden att skyddas mot exploatering om inte Höga kusten skyddas? I vilket annat område kommer man att kunna peka på så höga skyddsvärden, som där den s.k. Vedabron med 14 tillhörande mindre broar skall skära sönder kulturmiljöerna och landskapsbilden? Herr talman! Jag anser att det är en fara för demokratin om riksdagen stiftar lagar som vi sedan inte följer. Om Vedabron byggs bör riksdagen ta konsekvenserna av det beslutet och avskaffa de paragrafer i naturresurslagen som avsåg att skydda värdefulla natur och kulturområden mot exploatering. Regeringen skriver i sin proposition att Vägverket bedömt miljökonsekvensbeskrivningarna för de alternativa sträckningarna vid Veda och vid Sandö som i stort sett likvärdiga. Det kan inte vara sant. Sandöbron finns redan och går i utkanten av Högakusten-området. Byggandet av Vedabron kommer att innebära ett nytt stort ingrepp i ett område som riksdagen beslutat skulle skyddas mot exploatering. Vedabron kommer inte heller att ersätta Sandöbron, som ändå måste repareras eller nykonstrueras för att också den skall fungera i framtiden. Bättre ur både miljö och transportsynpunkt hade varit att Botniabanan och Herr talman! Därför yrkar jag bifall till motion T76, yrkande 1 under mom. 9, innebärande att

Herr talman! Jag vill bara kort säga till Lena Klevenås att vägen inte går rätt igenom naturområdet utan i kanten. Vi har tyvärr fått göra denna avvägning. Man kan som miljövän vara besviken över att vi tvingas till detta. Lena Klevenås talar om att man förstör kulturmiljö. Då vill jag se vad det blir kvar av Klockestrand om man skulle förbättra Sandöbron och bygga om E 4 norr om Sandöbron. Den skulle gå genom den lilla byn Klockestrand, och då kommer det inte att finnas kvar ett enda hus där, vad jag kan förstå. Dessutom tvingas man gå med tunnlar genom bergen osv. Det skulle bli ett ingrepp som vi mycket länge skulle beklaga att vi givit tillåtelse till.
Herr talman! Jag håller inte med om den beskrivning Sigge Godin gör. Han menar att den nya vägen och den nya Vedabron går i kanten av Höga kust-området. De skär tvärs igenom Norabygden, som är speciellt intressant och har mängder med fornlämningar. Det finns alternativ. Man hade kunnat reparera eller nykonstruera Sandöbron på samma ställe som tidigare och skydda dessa områden. Jag begriper inte vad naturresurslagen skall ha för funktion om vi inte lyckas bevara de områden som vi själva har utpekat såsom varande av riksintresse.
Herr talman! Som västernorrlänning kan jag bara konstatera att jag tycker att det skulle vara ett ingrepp i kulturmiljön i Klockestrand att reparera Sandöbron. Jag har också varit inne på den tanken. Tillfarterna till denna gamla bro måste förbättras på grund av de branta backar som finns. Man kan rimligen inte acceptera att de skall vara kvar när man gör en nybyggnation. Då får man ett ingrepp som jag skulle beklaga väldigt mycket. Jag kan samtidigt också beklaga att vi har tvingats in i kanten av naturskyddsområdet, men ibland får man prioritera som politiker. Vi får hoppas att det här ändå blir en bra lösning, samtidigt som vi får en mycket, mycket kortare sträckning av E 4.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att detta ingrepp är stort och allvarligt. Det gäller inte bara en stor bro -- det sägs att det är Europas största hängbro. Ytterligare 14 broar skall byggas inom ett geologiskt mycket komplicerat område som inte heller är utforskat ur kultursynpunkt. Det var just landskapsbilden som man skulle bevara i detta område. Jag tycker att man åtminstone borde ha prövat projektet enligt naturresurslagen, och det sker inte i det här fallet. Jag tycker att det är allvarligt, och jag tror att det kommer att bli prejudicerande. Jag har svårt att se vilka andra områden som skulle ha högre skyddsintressen.
Herr talman! Timmen är sen, men debattlusten är stor. Mot den bakgrunden vill jag säga att det är väldigt otillfredsställande att vi skall tvingas till en så komprimerad behandling av ett så stort och viktigt ärende som är fallet här i kväll. Jag beklagar detta. Jag tycker också att kommunikationsministerns framträdande här var mycket anmärkningsvärt. Han gästspelade en kort stund för att göra ett stort angrepp på den socialdemokratiska ekonomiska politiken, men hade mycket litet att säga om den proposition som han har presenterat om kommunikationerna. Han angrep Socialdemokraternas finansiering av infrastruktur och prisade sin egen. Hans eget förslag -- regeringens förslag -- var att låna till allt. Vartenda gruslass och varenda meter asfalt skulle man gå till Riksgälden och låna pengar till. Det är ingen heroisk insats när det gäller investeringar. Till Lena Klevenås, talaren före mig, vill jag säga följande. Den 22 augusti 1991 var för mig en stor glädjens dag. Då undertecknade jag regeringens beslut om att bygga en ny förbindelse över Ångermanälven. Jag har här en kopia av det beslutet. Det står att regeringen beslutar att investeringen skall genomföras i enlighet med överenskommelser, och att Vägverket för detta ändamål får belasta anslaget K 1. Beslutet fattades för snart två år sedan. Jag var glad därför att denna nya bro skulle förkorta avståndet mellan landet norr om Ångermanälven och landet söder därom med mer än 8 kilometer. Jag var glad därför att lastbilarna därmed kommer att kunna köra med full last. I dag får sådana lastbilar gå en omväg på över fyra mil, och det är väldigt dåligt ur miljösynpunkt och ur transportekonomisk synpunkt. Av dessa skäl är Vedaprojektet oerhört viktigt för den norra tredjedelen av Sverige. Vi tycker faktiskt att det är väldigt angeläget att det nu genomförs, och att pengarna äntligen kommer på rätt ställe. Mats Odell har ju använt de tidigare tilltänkta pengarna till andra ändamål under denna tid. Rolf Clarkson gjorde en historisk exposé. Jag tycker att det är förvånande att han glömde regeringens förslag och riksdagens beslut våren 1991 när det gäller infrastrukturen. Då fattade vi här i kammaren ett beslut om att infrastrukturinvesteringarna skulle inriktas på nivån 100 miljarder kronor under 90-talet. Ändå säger de borgerliga nu att ingen annan regering än den nuvarande har satsat så mycket. Man talar om det trendbrott som skall ha inträffat. Under den tid den borgerliga regeringen har suttit har den ju braverat med att det nu satsas väldigt mycket på infrastrukturen. Varför har man kunnat göra det? Jo, därför att man har spenderat de pengar som vi tog fram våren 1991. Det är bra, men det är inte något nytt initiativ från den nuvarande regringen. Rolf Clarkson talar om kapitalförstöring. Kapitalförstöring inom infrastrukturen uppstår när man inte underhåller. Det förslag som regeringen nu lägger fram och som riksdagens majoritet tillstyrker innebär att underhållsanslaget inte ökar. Så är det. De socialdemokratiska reservationerna innebär ett plus på tre och en halv miljard för vägunderhållet och på en och en halv miljard för järnvägsunderhållet. Det skulle motverka kapitalförstöringen! Men regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär att kapitalförstöringen fortsätter. Trafikutskottets majoritet är väldigt välvillig till många projekt, men tillför inga pengar utöver vad regeringen har föreslagit. Det kallar jag överbud. Utskottet försöker packa mer i en påse som är alldeles för trång. Det är ett underkännande av Banverkets och Vägverkets planering och bedömning. Där konstateras det att man inte kan genomföra allt som trafikutskottet ställer i utsikt inom de snäva ekonomiska ramar som föreslås. Jag vill säga något kort om den norra regionen. Norrlandsriksdagsmän fick ett brev från vägdirektören i vårt vägdistrikt. Han konstaterar att propositionen inte innebär några pengar till E 4 norr om Sundsvall, till E 12 genom Västerbottens län eller till riksväg 45 genom hela inlandet. Det är hans tolkning av propositionen, och ingen har motsagt honom. I stambanan genom övre Norrland görs mycket begränsade tilläggsinvesteringar. För Bothniabanan innebär regeringens förslag inte en krona under tioårsperioden framöver. Det regeringen föreslår är en upprustning av Ådalsbanan, men det är icke Bothniabaneprojektet. Nu säger utskottsmajoriteten att den kan tänka sig att flytta pengarna för Ådalsbanan till Husumspåret. Men för att komma ned till Sundsvall på en Bothniabana måste man ju också utnyttja Ådalsbanan. Bestäm er nu för vad ni vill satsa på! Med ert förslag blir det ingen Bothniabana. Utskottsmajoriteten accepterar dessutom att kommunerna i området skall stå för ca 10 % av kostnaden. Det skulle innbära att kommunerna Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå skall stå för ca 800 miljoner om man bygger upp till Umeå. Nej, Stefan Attefall, framtiden för Bothniabanan är mycket mörk om den socialdemokratiska reservationen faller här i dag. Det är genom förslagen i den socialdemokratiska reservationen som utrymme ges för att över huvud taget börja bygga Bothniabanan.

Herr talman! Visserligen är jag inte kommunikationsminister, men som ledamot av finansutskottet skulle jag gärna vilja kommentera det Georg Andersson tog upp om finansieringen av infrastrukturinvesteringarna. Jag vill först uppmärksamma Georg Andersson på att den fond som Georg Andersson ville bygga upp för några år sedan avstyrktes av ett enigt finansutskott och avslogs av riksdagen. Det är ungefär samma principiella resonemang som ligger bakom att finansutskottet nu avstyrkte förslag om just denna lånemodell. Utskottet ville däremot ha en fördjupad analys av hur riksdagen kan utöva sin finansmakt när det gäller lånefinansieringsmodeller, men också av hur man kan klara redovisningen av drift och kapitalutgifter. Det innebär ingenting i sak för själva investeringsvolymen. Det handlar om budgetteknik. Det finns andra uppfattningar i riksdagen än vad som har funnits i regeringen. Om Georg Andersson hade lyssnat till kommunikationsminister Mats Odell hade han fått en redovisning av -- om han inte visste det tidigare -- hur mycket luft det var i de där miljarder som fanns med i den trafikinvesteringsplan som Georg Andersson själv lade fram. Det var egentligen bara 10 miljarder som var finansierade utöver de ordinarie anslagen på ungefär 4,5 miljarder per år. Resten fanns inte. De 10 miljarder som inte fanns då är finansierade i det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta. Självfallet är vi som är tillskyndare av Bothniabanan inte nöjda med att det finns med bara en miljard av beräknade 7 à 8 miljarder. Men en miljard är mer än noll, och en miljard finns också med i propositionen och utskottets betänkande inom realistiska ramar -- detta till skillnad från den socialdemokratiska politiken, som bygger på luftslott. Socialdemokraterna i trafikutskottet har inte fått stöd ens av sina partivänner i finansutskottet. Därför är den här reservationen utan tyngd och värde i praktiken. Slutligen bara några ord om E 4 i norra delen av Sverige. Självfallet beklagar jag att det inte går att få fram mer pengar nu. Jag sade i mitt anförande att det kommer pengar till E 4 i Vedaprojektet. Det byggs för närvarande på en lång rad platser efter E 4 i bl.a. Västerbotten och Norrbotten. Det kommer dessutom att finnas utrymme för olika typer av punktinsatser. Jag har forskat i detta och talat med såväl departement och myndigheter som Vägverket region Norr om detta. Detta kommer att klarna för Georg Andersson och andra under höstens arbete med att konkretisera det beslut som vi kommer att fatta i dag. Självfallet kan man önska mer, men man får inte gapa för mycket, för då kan man mista hela stycket. Det ordspråket, som vi hört tidigare i dag i kammaren, tror jag faktiskt att det är värt att tänka på.
Herr talman! Om man har noll, är det inte så mycket att förlora, även om man förlorar hela stycket. Det är ju litet märkligt att vi nu skall fatta ett beslut och Stefan Attefall säger att om vi forskar, så kommer vi att upptäcka att det finns pengar någonstans. Jag skulle önska att man redovisade var pengar finns redan när man fattar beslutet. Bothniabanan, gör de en omdefinition och försöker därmed klara en omöjlig debatt. Bothniabanan börjar i Kramfors och går norrut upp till Umeå. Nu säger man att vi skall rusta upp Ådalsbanan upp till Kramfors och att vi därmed har gjort en första etapp på Bothniabanan. Men det är ju när man gjort upprustningen upp till Kramfors som man har kommit fram till det som skall vara Bothniabanan. Gör ni den upprustningen, har ni inga pengar för fortsättningen norr om Kramfors och därmed inga pengar till Bothniabanan. Då säger ni att ni då i stället skall ta en bit längre norrut, mellan Husum och Umeå. Men därmed tar ni bort pengar från Ådalsbanan. Då säger Sigge Godin att det inte är meningen, utan han utgår från att avsikten med propositionen och utskottsbetänkandet är att Ådalsbanan och inte När det gäller vägarna konstaterar vägdirektören att det inte finns några pengar för vägarna norr om Sundsvall. Det har här varit en lång debatt om stora investeringar i Umeå, en debatt som Stefan Attefall och hans partivänner har deltagit i. Plötsligt upptäckte man häromveckan att det faktiskt inte finns några pengar att diskutera. Ändå är Stefan Atterfall oerhört nöjd med sakernas tillstånd. De kan inte gärna glädja många andra än hans allra närmaste. När det gäller finansieringen har kommunikationsministern föreslagit att man skulle skulle låna till allt. Man säger att det var en mycket fin lösning. När vi våren 1991 lade fram ett förslag anvisade vi omedelbart 10 miljarder, som ni nu har börjat hantera genom att bygga. Det är bra det. För att planeringsramen på 20 miljarder i årliga anslag under 10 år gav vi ca 50 miljarder. Det var inte någon dålig pott som vi började med genom det beslutet.
Herr talman! Regeringens förslag innebar att man skulle inrätta ett anslagskonto på statsbudgeten. Man skulle alltså ha 100 miljarder under 10 år och helt enkelt betala en tiondel varje år. Men man skulle låna upp mer pengar för kraftsamlingar i investeringar under de närmaste åren. Den lånefinansieringen innebär ju inte att pengarna inte skall betalas. Varje år skall det betalas räntor och amorteringar. Det var inte detta det handlade om. När man sammanställer de ändringar som trafikutskottet och finansutskottet har gjort finner man att det inte blir någon skillnad i upplåningsbehovet. Det är mer en redovisningsteknisk skillnad. Gör alltså ingen större affär av detta än den affär som vi hade för tre år sedan, när den lånefond som Georg Andersson hade föreslagit inte gick igenom i riksdagen. Det är den typen av debatt det handlar om. För Bothniabanan har utskottet föreslagit att ungefär en miljard skall avsättas för en första etapp. Exakt vilken etapp som skall vara den första uppdras det åt Banverket att bedöma. Det är riktigt att det inte finns några mer pengar för detta. Men för att ett sådant här projekt skall kunna förverkligas går det oftast inte att ta hela stycket på en gång. Vi får nu en miljard, och vi skall jobba vidare på att få fler miljarder. I Västerbotten har man dragit i gång en namninsamling för att öka trycket och få ett folkligt krav bakom detta projekt. Socialdemokraterna är inte intresserade att vara med om detta. Om tre år kommer beslutet att revideras, och om sex år sker det ytterligare en revidering. Det gäller att ligga på och visa att det finns argument för den här banan. Trafikutskottets skrivning på den här punkten visar klart att banan har hög prioritet, och banan har kommit längre än vad den någonsin hade gjort med en socialdemokratisk majoritet i riksdagen. Jag är inte nöjd med alla delar av propositionen. Jag inser att det handlar om att hitta en rimlig avvägning och om att ge och ta. Jag försöker bara tala om för Georg Andersson och andra socialdemokrater som bara ser det negativa i allting att det händer också positiva saker. Det byggs för fullt efter E 4 i Norrland. Vi har också Vedaprojektet. Att påstå att det inte finns någonting är därför fel. Det är inte heller så att Vägverkets direktör sagt att det inte finns några pengar. Han har skrivit att att medlen för satsningar på E 4 i norr är små. Det är riktigt, och det beklagar jag. Men mitt alternativ är att stödja en överbudspolitik som innebär att investeringarna fördubblas men där man inte har med sig ens de socialdemokratiska ledamöterna i finansutskottet på den politiken. Vad är den då värd när det kommer till kritian och när Socialdemokraterna eventuellt får regeringsmakten? Det är det som är frågan. Men den vill Georg Andersson aldrig svara på.
Herr talman! Vi har fått en skrivelse från vägdirektören i Luleå. Den kan ju Stefan Attefall ta fram och läsa en gång till. I skrivelsen konstaterar han att regeringens proposition inte ger någon standardhöjning på riksvägarna norr om Sundsvall; det är bara fråga om punktvisa insatser av trafiksäkerhetsskäl. Det blir ingen ny genomfart vare sig i Örnsköldsvik eller i Umeå. Var positiv! säger Stefan Attefall. Det är en käck uppmaning. Den regering som jag tillhörde fattade ett beslut om Vedaprojektet redan hösten 1991. Jag var mycket glad då. Nu har genomförandet fördröjts, men det hindrar inte att jag är glad i dag också om det nu kan genomföras. Men vi är naturligtvis inte nöjda med att denna 98 miljarderssatsningen i stort sett bara blir denna satsning i norra Sverige som Vedaprojektet innebär. Med anledning av vad Stefan Attefall sade om en lånefond måste jag uppmana honom att läsa på litet bättre. Vad vi i kammaren i stor enighet beslutade om våren 1991 handlade inte om någon lånefond, utan det gällde reala pengar som ni har använt till glädje för er själva i den borgerliga majoriteten men också för medborgarna runt om i landet. Den glädjen delar vi alla, men det var pengar som anvisades våren 1991.
Herr talman! Jag tycker att debatten nu går på övertid. Jag vill emellertid gärna medge att under Georg Anderssons tid som kommunikationsminister så skedde det ett trendbrott när det gäller investeringar i infrastruktur i landet. Under en lång period, ett par decennier dessförinnan, bar både den ena och den andra regeringen ansvaret för den styvmoderliga behandlingen av infrastrukturen i landet. Jag gör gärna det medgivandet att Georg Andersson bröt trenden. I mitt anförande talade jag faktiskt om de 10 miljarder som skulle utgå under tio år. Jag kunde då ha nämnt att det var Georg Anderssons proposition som angav detta. Som en relativt mild avslutning på denna mycket långa debatt om en så stor satsning som det nu är fråga om kan jag dock säga att de 98 miljarder som nu skall satsas under en tioårsperiod, enligt regeringens proposition, är synonyma med dem som Socialdemokraterna har i sina 155 miljarder. Vi har alltså konsensus för de 98 miljarderna, och Socialdemokraterna har pengar för resten av beloppet, som vi andra inte disponerar.
Herr talman! Jag får först tacka för erkännandet. Får jag sedan tillägga att problemet framöver kanske ändå inte är de glansfulla investeringarna, som vi nu försöker tävla om vem som kan göra störst och flest. Problemet är det som Clarkson tog upp i sitt inledningsanförande, nämligen underhållet och kapitalförstöringen. Jag tror att Clarkson och jag också kan enas om att man måste göra en kraftsamling för att öka underhållsanslagen. Jag beklagar att den borgerliga majoriteten inte har velat göra det den här gången. Jag hoppas att man gör det nästa gång, om man får en chans till.
Herr talman! När man investerar i sådan omfattning som vi kommer att bestämma om i dag blir det ett större nät som är dyrbart att underhålla. Det är riktigt. Det kommer att kosta ännu mer i framtiden. Det är vi helt på det klara med, men bilden är inte entydig. Det kan också tänkas att investeringsnivån läggs på ett sådant sätt att underhållskostnaderna relativt sett inte står i proportion till vad de är i dag.

Herr talman! Jag blir faktiskt upprörd när jag hör Georg Andersson i sitt inlägg säga att det med vårt, dvs. den borgerliga majoritetens, förslag inte blir någon Bothniabana. Jag undrar om Georg Andersson luftar ett önsketänkande. Jag har fört många debatter med Georg Andersson som kommunikationsminister, just om Bothniabanan. Jag har frågat efter planer och visioner, men dörren har varit stängd. Ingenting har kommit fram. Nu, då vi i alla fall får se att en borgerlig regering lägger fram förslag och också anvisar 1 miljard till finansieringen kritiseras det av den förre kommunikationsministern. Jag måste verkligen säga att det är långt mellan ord och handling när det gäller Georg Anderssons nyvaknade intresse för Bothniabanan. I realiteten tror jag inte att det finns något intresse för den. Investeringarna för infrastrukturen låg under 60 talet på motsvarande 2 % av bruttonationalprodukten. 1975 sjönk andelen till strax över 0,5 % och har sedan hållit sig på ungefär den nivån. I den budget som den socialdemokratiska regeringen lade fram under de sista åren låg investeringar i vägar och järnvägar på ca 5 Jag vill än en gång betyga att vi från Norrlandslänen är tillfredsställda med att Bothniabanan nu för första gången nämns. För klarhets vinnande vill jag också upprepa vad jag sade i mitt inlägg, nämligen att jag instämmer i utskottets bedömning, dvs. att regering och riksdag skall fastställa de övergripande målen, men att Banverket tillsammans med berörda intressenter, kommuner m.fl., får avgöra hur olika etapper skall tillkomma. Det viktigaste för oss i Västerbotten och Västernorrland är att Bothniabanan nu blir till.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Jag tror inte att jag med ett ytterligare inlägg kan få Ulla Orring att erkänna skillnaden mellan Bothniabanan norr om Kramfors och Ådalsbanan, som går söder om Kramfors. Om man inte vill utgå från riktiga och gemensamma definitioner är det omöjligt att diskutera sakfrågan. Ulla Orring ifrågasätter mitt intresse. Det är ett demagogiskt politiskt knep som man använder när man inte har något annat argument att ta till. Ulla Orring upprepar detta med att vi under 60 talet investeringsmässigt satsade över 2 % av bruttonationalprodukten. När vi nu tycker att det är dags att höja nivån utöver den procent som det nu är fråga om säger ni att det är orealistiskt, att det är en överbudspolitik och ni talar om luftslott och paket från jultomten osv. Det är väl inte alldeles orimligt att komma tillbaka till 60-talsnivån, också på det här området.
Herr talman! Det hade varit möjligt för Georg Andersson som kommunikationsminister och den socialdemokratiska regeringen att komma tillbaka till 60-talets nivå under de goda åren, med det stora penningflödet, men då saknades visioner för att bygga ut det järnvägsnät som vi så väl behövde i norra Norrland och i norra Norrlands kustland. Det är försummelser som vi nu får ta igen. Trots de knappa ekonomiska villkor som nu råder är regeringen beredd till detta. Jag vill starkt tillbakavisa Georg Anderssons påstående om att Bothniabanan inte omfattas av den borgerliga regeringen. Det är faktiskt vad den gör.
Herr talman! Nyss gjorde trafikutskottets vice ordförande den deklarationen att ett trendbrott skedde under den socialdemokratiska regeringsperioden, vad gäller investeringar i infrastrukturen. Ulla Orring har anledning att titta på protokollet från dagens debatt. Det är en ständig paradox i den här kritiken. Å ena sidan säger man att den socialdemokratiska regeringen under 80-talet medgav en sådan oerhörd överhettning, med inflationsdrivande ekonomi. Å andra sidan säger man att det byggdes för litet. Ni får nog bestämma er för vad som är huvudlinjen i kritiken mot den ekonomiska politiken under 80

Herr talman! Ehuru jag har mitt hemvist på östgötabänken lovar jag att inte säga ett enda ord om östgötakommunikationerna, ej heller om det angelägna i att snarast bygga ut Götalandsbanan. Jag tänkte i stället uppehålla mig, och göra några randanmärkningar, vid en av de stora riksangelägenheter som har tagits upp i dag, nämligen Riddarholmen och den förstörelse som Riddarholmen hotas av, om det skulle bli ett tredje ytspår. Jag vill passa på att uttrycka min tacksamhet och min beundran inför de insatser som har gjorts av Lotta Edholm, Ulf Kristersson och Kent Carlsson i den här debatten. De har betonat det historiska arvet och våra skyldigheter gentemot de kommande generationerna. Allt detta bottnar naturligtvis också delvis i en del egna upplevelser. Under 50 och 60-talet hade jag min ungdomstid. Jag kände då en stark vanmakt inför de vansinnesinsatser som gjordes när man förfulade, rev ner och förstörde miljön i våra städer, inte bara i Stockholm utan i hela landet. Det var kanske också därför som jag så småningom med tacksamhet kunde flytta till en stad som Vadstena. Riksantikvarieämbetet hade dess bättre skyddat staden från den skövling som så många andra av våra städer undergick under samma tid. När tredje spåret dök upp i diskussionen trodde jag, och säkert många med mig, att förslaget var så vansinnigt att det väl aldrig någonsin kan bli en verklighet. Jag sade på ett tidigt stadium till mig själv att jag aldrig någonsin skulle kunna lägga min röst för ett tredje ytspår som skulle skövla Riddarholmen. Det har sagts att Riddarholmen redan utsatts för en kraftigt förstörelse. Det är sant. Men man behöver ju inte gå vidare på den vägen. På Riddarholmen finns inte bara Riddarholmskyrkan med sitt gravkor som skulle komma att ligga nära, alltför nära, ett tredje spår. Det är också den plats där vi finner ett av de hörnfästen som Birger Jarl var upphovsman till. Inte minst borde det vara angeläget för kammaren att notera att på Riddarholmen fanns vårt första riksdagshus, Hebbeska huset. Riddarholmen innefattar mer än någon annan plats ett koncentrat av svensk historia. Vi har naturlitvis en skyldighet mot kommande generationer. Jag skulle vilja säga att det gäller att rädda Riddarholmen till varje pris och att definitivt se till att vi inte får något tredje ytspår. Nog har riksdagen ett stort ansvar. De må så vara att trafikförhållandena i stort här i Stockholmsregionen utgör en fråga för stockholmarna. Men visst har också vi i riksdagen ett ansvar. Det har talats om en fördyring på 2--2,5 miljarder. Dessa beräkningar kan dock också ifrågasättas redan nu. Vi har sett hur byggkostnaderna har gått ner. Det är mycket möjligt att dessa 2--2,5 miljarder redan ligger inom ramen för de 36 miljarder som har nämnts här. Handen på hjärtat, tror ni att de kommande generationerna kommer att vara särdeles intresserade av hur mycket som spenderades 1993 eller i slutet av 1900-talet? Man kommer att konstatera att antingen fick vi fram en godtagbar lösning för framtiden eller också blev det fråga om en gigantisk förstörelse av det historiska moment som Riddarholmen utgör. Man kommer bara att minnas det som har förstörts, men man kommer inte att minnas några siffror i detalj. Detta får inte ske. Rädda Riddarholmen till varje pris! Det enda yrkande av dem som står till buds och som kan infria detta är såvitt jag förstår det yrkande som har lagts fram under överläggningen av Lotta Edholm. Jag ber att få yrka bifall till detta yrkande. Jag hoppas att riksdagen inser att vår mission gäller litet mera än bara 1993. Den gäller också ansvaret för kommande generationer.

Herr talman! Jag ber att få tacka min högt värderade partibroder Birger Hagård för hans inlägg. Det var till sitt innehåll naturligvis inte bara framåtsyftande utan det gav också en fin beskrivning av den plats som Riddarholmen och dess byggnader har i alla stockholmares hjärta. Jag kan därför instämma i huvuddelen av det som Min enda lilla detaljinvändning gäller att han uttrycker stöd för det yrkande som har framlagts under överläggningarna i detta ärende. Det yrkandet är nämligen inte ägnat att trygga en förläggning av tredje spåret i tunnel. Det är snarare ägnat att sabotera den Dennisuppgörelse som har träffats. Bortsett från denna formella aspekt är det icke desto mindre med glädje som jag som riksdagsman vald ifrån Stockholms stad kan se att om vi i denna kammare får möjlighet att anslå ytterligare 2 á 2,5 Stockholmsregionen, kommer det inte bara att vara vi Stockholmsledamöter som står bakom ett sådant beslut. Vi kommer även att få stöd från Birger Hagård. För denna geografiska osjälviskhet ber jag att få tacka Birger Hagård.
Herr talman! Jag kan försäkra att när det gäller riksangelägenheter spelar det väldigt liten roll från vilken ort man kommer. Det spelar ingen roll alls. I det här fallet hoppas jag att Mikael Odenberg och alla andra goda krafter kan komma fram till vettiga lösningar, som kanske inte heller kostar alltför mycket pengar. Jag vill dock understryka att det centrala för mig just nu är att rädda Riddarholmen från den förstöring som den riskerar att utsättas för.
Herr talman! Ambitionen att rädda Riddarholmen förenar mig och Birger Hagård. Den i sammanhanget olyckliga omständigheten är att det inte under överläggningarna har framförts något yrkande om att rädda Riddarholmen, dvs. att anslå de för tunnelbygget erforderliga 2--2,5 miljarder kronorna. Det har bara framförts yrkande om att spränga Dennisuppgörelsen. Det har jag svårt att ställa mig bakom, och det borde även Birger Hagård ha svårt att ställa sig bakom. I övrigt tror jag att vi är överens på alla punkter.

Herr talman!

Vidare såg vi det som rimligt att exempelvis ställa krav på försäljningen av kringverksamheter som fondkommissionärer, finansbolag, vissa fastighetsbestånd etc. Självfallet måste staten ställa krav på rationalisering av verksamheten. Även beslutsrutinerna måste ses över så att man i stället för att fatta beslut i kollektiva organ med oklar ansvarsfördelning inför beslutsmodeller med tydligt personligt ansvar för beslutsfattaren. Givetvis måste även gällande gamla och oskäliga fallskärmsavtal upphävas. Räntemarginalerna måste granskas och styras in på en lägre nivå. Riksdagen tvingades för drygt ett halvår sedan att fatta ett alltför snabbt beslut om en bankakut. Det gavs en ytterst kort tid för en mer genomträngande analys och inträngande överväganden om andra lösningar än den grundprincip som var föreslagen, dvs. att staten skulle säkra banksystemet genom en skuldgaranti. Efter det att riksdagen behandlade och beslutade om inrättandet av den s.k. bankakuten har vi i Ny demokrati tillsammans med finansiella experter arbetat fram en bättre lösning än den nu gällande skuldgarantin. Det är en lösning som baseras på en tillgångsgaranti enligt förslaget i vår nu aktuella motion kring vilken lösning nu Ian Wachtmeister senare avser att föra fram ytterligare synpunkter. Jag vill för min del följa upp våra kritiska synpunkter på regeringens förslag till lagregler om villkoren för det statliga stödet till bankerna, baserat på skuldgarantin. När det gäller att tillförsäkra staten del i den värdestegring som uppkommer om ett institut som har fått stöd återfår sin lönsamhet, sägs i en paragraf att staten bör tillförsäkras del i denna värdestegring. Självfallet måste detta ''bör'' ändras till ''skall'', med ett givet tillägg: intill dess beloppet är återbetalt. Enligt § 10 föreslås lagregler för tvångsinlösen, som kommer i uppenbar konflikt med äganderättsprincipen och som kan uppfattas som en konfiskation. Förslaget om inlösen bör avslås och utgå i den föreslagna lagstiftningen. I § 11 sägs att lösenbeloppet skall motsvara aktiens verkliga värde. Uttrycket ''verkliga värde'' bäddar för tillämpningssvårigheter, då man inte har ställt upp närmare krav på hur detta skall bestämmas. Det skall exempelvis bedömas genom ett utlåtande av en erkänd, oberoende expertisgrupp på området. Tvångsförvaltning bör inte få förekomma på grund av att ett kreditinstitut inte har antagit ett avtalsförslag vars villkor inte har befunnits vara oskäliga, sägs det i lagen. Första punkten i § 13 bör utgå. Vi har också andra kritiska synpunkter på formuleringarna i detta lagavsnitt som framgår av vår motion. För prövning av Bankstödsnämndens beslut föreslås en särskild prövningsnämnd. Då denna i allt väsentligt kommer att fungera som domstol eller domstolsliknande nämnd, menar vi att det vore riktigare att kalla den för domstol i stället för nämnd -- förslagsvis Bankstödsdomstolen. Detta har även föreslagits från socialdemokratiskt håll. Detta prövningsorgan skall bestå av tre ledamöter, varav två skall vara jurister med domarerfarenhet. I syfte att få bästa kompetens i prövningsförfarandet är det enligt vår mening -- även om exempelvis den tredje ledamoten är en ekonom med bankerfarenhet -- angeläget att minst en av juristerna vid sidan av sin domarkompetens har affärsjuridisk erfarenhet av betydande omfattning, eller annan adekvat erfarenhet från näringsliv eller bank. I § 26 konstateras att avgöranden i denna prövningsnämnd för bankstödsfrågor inte får överklagas. Detta ser vi allvarligt på. I en rättsstat är det en självklarhet att frågor som berör äganderätten inte bara kan prövas i en instans utan rätt till överklagande. Med hänsyn till att det här säkert kan uppkomma komplicerade frågor om inlösen och tvånsförvaltning, vilka ytterst berör äganderätten, förefaller det vara mest ändamålsenligt att låta Högsta domstolen ta hand om överklaganden. Herr talman! Avslutningvis vill jag också säga några ord om lagens giltighetstid. Normalt skall lagen gälla utan tidsbegränsning. I ett undantagsfall, om särskilda skäl föreligger, kan man välja att tidsbegränsa en lag. Regeringen föreslår i sin proposition att de viktigaste lagparagraferna upphör att gälla vid utgången av 1995. Vi i Ny demokrati ser det som mest ändamålsenligt att låta lagen gälla ett år i sänder. Regeringen kan då återkomma med en proposition om förlängning, om detta befinnes påkallat, och riksdagen får en möjlighet att pröva lagen. Herr talman! Givetvis står vi bakom samtliga förslag i vår hemställan, men för att få en snabbare hantering vid den efterföljande voteringen yrkar jag bifall endast till våra reservationer vid momenten 1, 3, 4, 9, 10 och 16.

Herr talman! Vid den översyn av riksdagens arbetsformer som pågår har man diskuterat möjligheten att inskränka motionsrätten i vissa fall. Det här ärendet är ett exempel på hur vi för tredje gången under detta riksdagsår debatterar precis samma frågor, med undantag av en, nämligen den om prövningsnämndens inrättande. Varje gång har Ny demokrati fört fram sina synpunkter motionsvägen och reservationsvägen. Av de 16 reservationer som finns här har vi tidigare behandlat 14 stycken. Det är alltså ingenting nytt som har framkommit.

Något nytt ställningstagande finns alltså inte, bortsett från just prövningsnämnden. Där har Ny demokrati två ändringsförslag. Det ena är att man vill kalla nämnden för domstol, Domstolen för bankstödsfrågor. Det är, som jag ser det, en mycket marginell förändring som man vill göra. Jag tror inte att det spelar någon större roll vilken beteckning det här organet har. Den andra ändringen som Ny demokrati pekar på är att man bör se till att det finns bankekonomisk expertis inom nämnden. Utskottet har vid behandlingen av den frågan utgått ifrån att detta kommer regeringen naturligtvis att se till när den tillsätter nämnden. Om vi sedan tittar bara som hastigast på de förslag till förändringar som Ny demokrati för fram, kan vi säga att de för de mesta går ut på att statens sits skulle försämras och bankernas förbättras i förhandlingssituationen. I slutändan skulle det få till resultat att skattebetalarnas pengar skulle så att säga lättare kunna försvinna i förhandlingarna än om man håller fast vid den modell som riksdagen tidigare har ställt sig bakom. Ett annat skäl till att inte göra de här ändringarna är att arbetet är i full gång. Att mitt under en period när man håller på med förhandlingar med flera banker kasta sig in i att ta beslut om nya förändringar i systemet, vore utomordentligt olyckligt. Det skulle naturligtvis försena arbetet, men framför allt skulle det ge en konstig signal till omvärlden, där man faktiskt med en viss beundran har tittat på det system som vi har byggt upp här i Sverige för att komma till rätta med de svåra problemen inom bankväsendet. Därför, herr talman, finns det ingen anledning för riksdagen att fatta något annat beslut än den har gjort tidigare, och därför yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 35 och avslag på Ny demokratis reservationer.

Herr talman! Det här är en fråga som handlar om det svenska bank och kreditsystemet, som i det närmaste har totalhavererat. Det är ingen liten detaljfråga som man hyvlar av på några minuter så här på kvällskvisten, egentligen. Gudskelov finns det ännu möjlighet för bankakuten att ändra den attityd man hittills har intagit. Jag skall bara snabbt gå igenom hur det ser ut. Staten har åtagit sig att garantera stabiliteten i betalningssystemet. Den garantin har skapat förväntningar hos bankerna. Tror någon att S-E Bankens aktier skulle stå i någonting annat än noll kronor, om inte garantin fanns? Dessutom är garantierna så definitiva att staten inte kan frånsäga sig dem. Spelreglerna har ändrats helt och hållet i det svenska finansiella systemet, och de ändrades plötsligt, mer eller mindre i panik. Nu försöker man att rätta till det efter förmåga. Bankgarantin verkar bli ungefär som så mycket annat vi gör i Sverige, en sorts masochistiskt verktyg; man straffar dem som är duktiga och hjälper dem som är sämst. Garantin är inte konkurrensneutral i den utformning den har nu, och det gäller att se upp. Ni skall aldrig inbilla er att S-E-Banken kommer att ta någon sorts samhällsansvar i de förhandlingar som kommer! Den tar vad den får, precis som alla andra i Bidrags-Sverige, kapitalister eller socialister. Därför är det väldigt viktigt hur man utformar den här garantin. Det handlar inte om bankernas pengar. Det handlar om skattebetalarnas pengar. Vi har vissa åsikter kring det här, som ni vet. Om staten ger stöd, är det staten som skall ställa villkor. Ju större det stödet är, desto tuffare skall villkoren vara. Jag är rädd för att det är precis åt andra hållet. Man backar på något sätt inför beloppen. Som Bengt Dalström nämnde, skall man givetvis villkora att bankerna skall sälja ifrån kringverksamhet och sådant, rensa och yxa ner verksamheten till en hård kärna, precis som de gör med sina kunder varenda dag, så de skulle inte bli särskilt överraskade. Man kan t.o.m. yxa bort de befintliga fallskärmsavtalen, osv. Nationalekonomiskt finns det en utformning som skulle snabbare rå på räntemarginalerna, och det är det viktigaste i dag i Sverige. De räntor folk betalar är räntorna som bankerna har, och de är i dag dubbelt så höga på utlåning som på inlåning, vilket givetvis är skandalöst och beror på hela det här systemet. Nu håller bankakuten på att bli någon sorts gigantisk finansiell spelare, statskapitalismens högborg.

Det är inte så lätt för riksdagen att kunna allting, men i det här fallet tror jag inte att man begriper särskilt mycket över huvud taget -- förlåt mig! Bankstödet ges i dag i form av en skuldgaranti. För att garantera skulderna i bankernas balansräkningar görs en enorm och ganska fåfäng ansträngning att få reda på hur räkenskaperna ser ut. Internationella konsultföretag har redan tjänat över 100 miljoner kronor i arvoden på att försöka få reda på hur det ser ut i bankerna. Mina frågor är: Har man fått någon ordning? Nej. Vet bankakuten hur bankerna har det? Nej. Har bankerna hjälpt till för att plocka fram siffrorna? Nej. Operationen kallas due diligence, och den är nödvändig just på grund av denna skuldgaranti, utformningen på sätet. Nu finns det ett helt annat instrument som heter tillgångsgaranti. Det spelar ingen roll om det kommer arroganta representanter för Finansinspektionen och annat och påstår att detta inte gäller. Jag kan säga att den person som var utomordenligt nära att bli chef för bankakuten, men som dömdes av Aftonbladet och Expressen att inte bli det, hade fört fram denna idé om han hade haft chansen. Det är alltså inte så alldeles långt borta. Då kanske denna kris hade varit löst nu. Vad är det som är vitsen med detta? Jo, vitsen är att det är konkurrensneutralt, dvs. att det är ett system som med samma fördel skulle kunna utnyttjas i olika omfattning och i den omfattning som bankerna väljer, av Handelsbanken, S-E-Banken, Föreningsbanken och alla banker som över huvud taget är inblandade i detta och att åtgärderna skulle få effekt mycket tidigare. Bankerna skulle vidare inte ha något problem med sin kapitaltäckningsgrad. Det är den som skall vara 8 %, därför att man minskar det kapital som skall täckas genom denna mycket eleganta konstruktion. Plötsligt går det att göra bankbusiness igen. Bara en sådan sak som att bankerna kan bli banker igen. De kan börja låna ut pengar och ge krediter precis som de skall. Om detta kombineras med goda villkor för staten som ställer upp med garantierna skulle skattebetalarna kunna njuta av vinsterna av detta. Jag är tyvärr övertygad om att i alla andra uppgörelser som kommer att träffas kommer skattebetalarna att bli torskar i den gamla bemärkelsen, dvs. att de kommer att förlora, och få betala detta. Det beror på att man inte har insett faran i det upplägg som man nu har. Bankerna skulle inte, om de fungerade, behöva sparka ut existerande kunder som man gör i dag. Vi har massvis med konkurser. Vi har egendomliga förfaranden där banker använder sig av garantilön och annat i konkursdrabbade företag för att låta staten ta över lönerna medan de själva plockar ut sina lån. Varför? Jo, därför att de ligger så nära gränsen när det gäller att klara sina egna kapitaltäckningskrav. Detta skulle man kunna råda bot på. Nu finns alltså förslaget, och det finns så pass nära. Då handlar det egentligen bara om att Bankstödsnämnden osv. får en så kompentent bemanning som möjigt, så att de med stor integritet och stor intelligens kan granska förslaget om tillgångsgaranti, innan de gräver ned sig i de gamla vanliga skyttegravarna och talar om varför de aldrig kan ändra sig. Vi har försökt att få in litet friskt blod i detta sammanhang, därför att ofelbarhetssyndromet är föga klädsamt i bankkrisernas Sverige. Om det är något som man har gjort där så är det väl fel. Man har gjort fel hela tiden. Man gjorde fel då man satte i gång med garantin. Nu gör man fel när man skall utforma detaljerna i den. Det var över huvud taget länge sedan som några banker eller några riksbanker gjorde rätt i Sverige. När jag ser på styrelsens sammansättning i dag blir jag något lättad av att i alla fall hitta en kompetent person i form av Marcus Jag tror möjligen att detta handlar om att man inte begriper vad detta är för något. Jag tror att de flesta inte vet vad tillgångar i en bank är för något. Man snackar om skulderna. Det är alltså fråga om hur en balansräkning i en bank ser ut. Tillgångarna är låneportföljen. Det handlar om bankens utlåning. Det är den som utgör tillgångarna, och det är den som garanteras i detta upplägg. Den som ger garantin får en premie, och det är staten som ger garantin. Det är skattebetalarna som får tillbaka den premien. Om man skall ha säkerhet, om man har ett företag som håller på att gå i konkurs, och någon går in och hjälper det företaget att leva vidare, bör lämpligen den som ger den hjälpen få något tillbaka. I detta fall skulle man få tillbaka två gånger. Först skulle man få premien för detta, som skall vara 1 % av garantin, dvs. 3--4 miljarder om året per bank. Sedan skulle man också få tillbaka det när bankkrisen är över och aktiekurserna stiger. Så går det att lösa.

Herr talman! Ian Wachtmeister började med att säga att detta inte är någon detaljfråga. Nej, förvisso icke. Om vi ser till penningmängden, är det den största fråga som riksdagen har att behandla under detta riksmöte. Ian Wachtmeister för fram ett tvetydigt tal. Han säger att det är staten som får gå in och ställa medel och garantier till förfogande och att staten då skall ställa villkor. Det är vi helt överens om. Men när vi presenterar de villkor som staten ställer upp, går ni inte med på dem. Ni vill inte att man skall få göra inlösen av aktier i en bank som inte vill så att säga vara med på de regler som gäller. Ni vill ha en annan värdering av aktierna i banken. Ni vill att det skall finnas en ytterligare instans där bankerna kan överklaga statens beslut. Och ni talar om att de uppställda reglerna är oskäliga osv. Hela tiden är det alltså bankernas sits som ni intar. Ni ställer staten i ett sämre läge, som jag sade inledningsvis. När det gäller den nyhet som Ny demokrati förde fram den 21 april, när vi hade den förra debatten i detta ärende, det som kallas tillgångsgarantin, har utskottet nu verkligen försökt att få all expertis som finns på detta område i Sverige att yttra sig över tillgångsgarantin. Det hade vi inte möjlighet att göra vid det tillfället, eftersom det presenterades här i kammaren av Ian Wachtmeister. Ingen, vilket finns omnämnt i utskottsbetänkandet, av de instanser som har deltagit vid hearingarna har stött denna tanke. De har sagt att det är möjligt att Bankstödsnämnden vid något tillfälle kan hitta en modifierad form av tillgångsgaranti. I så fall har man i dag den möjligheten med de bestämmelser som riksdagen tidigare har fattat beslut om. Ian Wachtmeister säger att denna tillgångsgaranti skulle ge bankerna en likvärdigare konkurrenssituation. Det kan man säga, eftersom man ställer exakt samma garanti till alla, vare sig de behöver den eller inte. Men de banker som kommer till bankakuten och ber om hjälp är ju i ett sådant prekärt läge att de är så att säga nedslagna på golvet och behöver hjälp för att resa sig. Att banker som har klarat sig bättre då skall få samma stöd av staten, verkar inte riktigt logiskt.
Herr talman! Jo, det verkar faktiskt mycket logiskt att alla skall kunna få åtnjuta samma sorts villkor. Vi måste ge banker möjlighet att konkurrera på lika villkor, precis som vi skall göra med industrin osv. Låt mig om de experter som ni har använt er av, Bankföreningen och Bankinspektionen, säga följande. Jag har läst deras uttalanden. Jag skulle vara beredd att ställa upp på en konfrontation med dem tillsammans med experter, tidigare bankstödsaktuella personer, osv. så skulle vi få se att de har fel på i stort sett varje punkt. Hur kan de ha fel på så många punkter? Ja, hur kan Riksbanken ha fel på så många punkter? Hur kan det komma sig att vi gör fel nästan jämt när det gäller banker? Det är något fel från början till slut. Vi ställer inte staten i ett sämre läge. Vi ställer staten, dvs. skattebetalarna, i ett bättre läge, för vi ser för det första till att man får betalt för den garanti man ställer upp med. För det andra ligger man kvar med optioner som gör att man när aktierna går upp kan göra betydligt större vinster. Vi agerar för skattebetalarna. Det kan jag garantera. Vi agerar mot bankerna. Det är klart att Bankföreningen inte gillar det. Är ni tokiga?

Herr talman! Jag är en av dem som anser att man skall kalla saker och ting för vad de faktiskt är. Statsministern sade exempelvis i höstas att ett misslyckande skall kallas ett misslyckande. I analogi med det anser jag att en domstol skall kallas en domstol, inte, som i det här fallet, en nämnd. Det råder inget tvivel om att den myndighet som riksdagen nu kommer att inrätta för att pröva ärenden från Bankstödsnämnden är en domstol. Ja, myndigheten är t.o.m. en specialdomstol, inrättad med den speciella kompetens som behövs för att pröva enbart bankstödsfrågor.

Observera att lagrådet här talar om en domstol. Trots detta väljer regeringen att kalla myndigheten Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen kräver att vissa civila rättigheter prövas av en oavhängig och opartisk myndighet klaras genom de regler som skall gälla för den här myndigheten. Regeringen förmår emellertid inte, förmodligen av doktrinära skäl, att kalla myndigheten för vad den faktiskt är, nämligen en domstol. Utskottet säger i sitt betänkande att namnet inte spelar någon roll. Det väsentliga är innehållet i verksamheten. Jag kan emellertid inte bortse från förväxlingsrisken, inte minst på det internationella planet, mellan de här båda nämnderna, Bankstödsnämnden och Prövningsnämnden för bankstödsfrågor. Hade Bankstödsdomstolen valts som namn hade det inbördes förhållandet varit helt klart. Jag förstår naturligtvis att det smärtar det, låt mig kalla det, fundamentalistiska Justitiedepartementet att gå med på att inrätta en ny specialdomstol samtidigt som befintliga specialdomstolar skall avvecklas av principiella skäl. Min uppfattning är att det har ett egenvärde om det kan skapas bred uppslutning i riksdagen kring hur våra domstolar skall vara organiserade. Det har i det här fallet inte ens gått att få enighet om att kalla en domstol för en domstol. Det tycker jag är beklagligt. Oavsett namnet kommer Sverige i kväll att få en ny specialdomstol. Jag anser att min motion hade bort bifallas.

Herr talman! Redan i samband med att bankkrisen var ett faktum, då Nordbanken begärde sina första 5 miljarder förra våren, reagerade vi i Ny demokrati kraftigt mot den ofullständiga informationen från regeringen. Vi motionerade då om en omgående utredning som skulle klarlägga bakgrunden till den uppkomna bankkrisen. Vår motion avslogs i vanlig ordning här i riksdagen. Den 18 juni förra året anmälde jag såväl finanssom näringsministern till KU för bristande information till utskott och riksdag med anknytning just till Nordbankenaffären, en anmälan som fortfarande ligger någonstans i konstitutionsutskottets gömmor, tyvärr. Regeringen återkom också med krav på ytterligare 20 miljarder kronor. Då förnyade Ny demokrati sina krav på en utredning i en ny motion. Även den avslogs i vanlig ordning av riksdagen, efter att ha avstyrkts av utskottet. Nu har regeringen i en skrivelse till riksdagen presenterat en redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det ekonomiska systemet. Vi tycker inte att den utformning man har kommit fram till är tillfredsställande. Vi har motionerat om att regeringen skall åläggas att lämna kvartalsrapporter till riksdagen om vidtagna åtgärder och om utvecklingen inom det finansiella systemet, främst Bankstödsnämndens verksamhet. Regeringens skrivelse utgör i sig en dyster läsning. Den dokumenterar verkligen bakgrund och resultat till dags dato av vårt finansiella systems kollaps. Det räcker med att läsa från skrivelsen: Statens garantiåtagande under 1992 uppgick till över 70 Under de senaste tre åren har bankerna reserverat ca 120 miljarder för konstaterade och befarade kreditförluster. Vid årsskiftet 1992/93 återstod dåliga lån med ränteeftergifter motsvarande 110 miljarder kronor. Med utgångspunkt från regeringens beräkningar kan staten räkna med att åka på ytterligare 100 miljarder i garantiåtagande. Dessa astronomiska tal överstiger väsentligt de beräkningar som gjordes i samband med att bankakuten sjösattes i december 1992. Redan då var emellertid regeringen beredd på att förlusterna inom banksystemet kunde förväntas bli betydande, även om man då förklarade att den av oss i Ny demokrati under debatten i december framförda siffran på 200 miljarder var alltför hög. Men utvecklingen visar att den inte var det. Regeringen framhöll emellertid att man avsåg att visa stor öppenhet och därvid hålla riksdagen kontinuerligt informerad. Ny demokrati reagerade därvid på att regeringen från riksdagen erhållit ett carte blanche på att med bankstödet spendera ett obegränsat antal miljarder mot ett något vagt löfte om att hålla oss i riksdagen underrättade. Nu som då anser Ny demokrati att denna information på regeringens villkor är högst otillfredsställande. Vi föreslår därför att regeringen skall åläggas att avlämna minst en allsidig och saklig rapport varje kvartal till riksdagen, en kvartalsrapportering som också är parallell med bankernas normala kvartalsrapporter. Detta med tanke på de enorma värden som här faktiskt står på spel. Felbeslut kan äventyra hela det svenska finansiella systemet. Det är nödvändigt att riksdagen får regelbundna kontrollpunkter och tillfälle till debatt med ansvariga ministrar i den här frågan. För att ytterligare förstärka riksdagens möjligheter till insyn i bankstödsverksamheten vill vi faktiskt gå ytterligare ett steg längre och ålägga Bankstödsnämnden att varje månad rapportera till näringsutskottet eller annat ansvarigt utskott. Mot bakgrund av vad som här framförts, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation enligt motion N65 i betänkande NU37.

Herr talman! Riksdagens bemyndigande till regeringen och Bankstödsnämnden är mycket omfattande, som Bengt Dalström sade. Vi delar i sak den uppfattningen att regeringen skall ge riksdagen full insyn och information när regeringen eller Bankstödsnämnden har någonting att informera. Men att, som det har föreslagits här, formalisera det hela till att kräva kvartalsrapporter och månadsrapporter till utskottet tycker vi ändå är att gå litet väl långt. Det har aldrig förekommit tidigare. Även om vi i sak är överens om att riksdagen skall ha full insyn och få full information, avvisar vi i utskottet förslaget men påpekar att utskottet när som helst kan kalla till sig representant för Finansdepartementet, Bankstödsnämnden eller någon annan myndighet som har information att lämna. Bengt Dalström och alla andra ledamöter i riksdagen har möjlighet att när som helst ställa frågor och interpellationer till berörd statsråd och på det viset få fram den information som man tycker är viktig. Med dessa möjligheter att agera såväl i utskottet som i kammaren tycker vi att vi täcker in det berättigade krav som kan ställas när det gäller information i dessa mycket viktiga frågor. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 37 och avslag på Bengt Dalströms reservation.
Herr talman! För mig kommer dessa synpunkter från Rolf Dahlberg inte som någon överraskning. Vi har fört denna diskussion i utskottet. Jag har försökt övertyga Rolf Dahlberg om att vi i riksdagen skall ställa krav på att få kontinuerlig information och på att Bankstödsnämnden bygger upp en fast rutin för att avrapportera till oss i sådana här frågor. Jag gör det mot bakgrund av att rapporteringen kring bankkrisen, som jag förde fram i mitt inledningsanförande, har varit synnerligen bristfällig. Det har alltid varit fråga om mycket snabba puckar när det har gällt miljarder. Vi får i en proposition från regeringen information på en fredag. På tisdag, fem dagar har vi alltså på oss, skall vi komma med våra förslag och synpunkter. Den typen av agerande från regeringens sida i tunga ekonomiska frågor finner vi inte tillfredsställande. För att kunna påverka det hela och förebygga bankkrisens mera ödesdigra skador, genom information och införande av vissa rutiner som Finansinspektionen inte hade, föreslog vi utredningar. Vi fick inte det. Riksdagen avslog vårt förslag. Nu begär vi kontinuerlig information. Det gäller fortfarande mycket pengar. Riksdagen kommer att avvisa vår begäran. Jag finner det högst otillfredsställande.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 34 handlar om sammansättningen av Stockholms tingsrätt i konkurrensrättsliga mål och ärenden. Närmare bestämt handlar det om huruvida intresseledamöter skall ingå i tingsrätten eller inte. Både majoritetens och Socialdemokraternas ståndpunkter är väl kända. De har redovisats senast när riksdagen fattade beslut om en ny konkurrenslag och Marknadsdomstolens sammansättning. Jag kan konstatera att vi socialdemokrater håller fast vid den uppfattningen att skilda erfarenheter hos företagare, löntagare och konsumenter på ett värdefullt sätt kan komplettera det juridiska expertkunnandet. Detta gäller både Med detta låter jag mig nöja. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! I och med att den nya konkurrenslagen träder i kraft den 1 juli i sommar kommer Stockholms tingsrätt att vara första instans vid prövning av konkurrensrättsliga frågor. Tingsrättens beslut kommer att kunna överklagas till Marknadsdomstolen, som blir sista instans. Stockholms tingsrätt skall besluta bl.a. i mål om konkurrensskadeavgift och företagsförvärv. Dessutom skall vissa av Konkurrensverkets beslut kunna överklagas till Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt får när det gäller frågor av konkurrensrättslig art en utpräglad rättsskipande roll. Genom beslutet att intresseledamöter inte skall ingå i Stockholms tingsrätt blir det lika kompetens i både underrätt och överrätt, vilket jag tycker är klokt. Sammansättningen med lagfarna domare och ekonomiska experter borgar för en objektiv rättsskipning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 34 och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande TU30, förutom till mom. 19, under vilket jag tillsammans med socialdemokraterna har avgett en reservation, nr 7, som gäller en fond för handikappade. För övrigt är det ett bra betänkande. Vi kan acceptera att Televerket blir ett bolag. Det kommer att ligga en väldigt bra telelag som grund för denna omvandling från ett statligt verk till ett bolag. Jag har fått många brev och telefonsamtal, och jag har också haft många möten med folk som är insatta i branschen. Samtliga, inkl. facket på Televerket, är väldigt positivt inställda till att Jag skall inte orda mer om detta. Som sagt var tillstyrker vi det hela. Det är synd att socialdemokraterna har ändrat sig i frågan och inte längre vill att Televerket skall bli ett aktiebolag. Göran Persson har tydligen fått hela den socialdemokratiska gruppen att ändra sig. Göran Persson tycker inte att Televerket skall bolagiseras, eftersom han är rädd för att det skall privatiseras. Den farhågan är visserligen befogad, men den faran kommer nog inte att föreligga förrän om 4--5 år. Däremot är vi väldigt glada för att vi har lyckats få igenom en motion som vi aldrig trodde att vi skulle få igenom. Det är Ny demokratis motion nr 129, som handlar om differentierad teletaxa för pensionärer. Den motionen trodde vi att ingen skulle acceptera, men tack vare Rolf Clarksons godkännande har vi fått igenom den. Eftersom vi lever så nära 2000-talet och kan utnyttja den moderna tekniken, skall denna utnyttjas också för våra gamla. Vi bor ofta på annan ort än vad våra föräldrar gör. Vi borde hålla bättre kontakt med dem, och de skall kunna hålla kontakt med oss. Därför bör teletaxorna för pensionärer reduceras, så att kontakten kan upprätthållas. Den här motionen ligger i tiden. Det är positivt att den borgerliga majoriteten i trafikutskottet tillsammans med oss har tillstyrkt denna motion och att riksdagen skall ge regeringen till känna att den skall låta utreda denna fråga. Det är alltså en mycket kraftig signal till regeringen att de gamla skall tas om hand på ett modernt sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande TU30, förutom beträffande mom. 19, som gäller handikappsfonden, där jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Vi behandlar nu trafikutskottets betänkande angående förslag till telelag samt en omvandling av Televerket till aktiebolag. Vi står naturligtvis bakom samtliga socialdemokratiska reservationer. Men för att spara kammarens tid vill jag endast yrka bifall till reservation 1, 2, 3, 4 och 5. Ett fungerande telenät och bra teletjänster i hela landet är en nödvändig förutsättning för välfärd för medborgarna och för goda betingelser för näringslivet. Betydelsen av väl fungerande telekommunikationer ökar också i takt med informationsteknologins utbredning inom allt fler samhällssektorer. Goda telekommunikationer ingår också som en viktig del i vår infrastruktur. Det är ett område i en mycket stark teknisk utveckling. Telemarknaden är i dag helt avreglerad. Allt fler aktörer ger sig in på den svenska telemarknaden. Därför är det viktigt att det nu införs en lagreglering som på bästa sätt uppfyller de mål för telepolitiken som riksdagen har lagt fast. Vi har här i kammaren tidigare varit överens om att det är növändigt med en telelag för att marknaden skall kunna regleras. När vi nu äntligen har fått regeringens proposition, måste vi tyvärr konstatera att den inte på bästa sätt skapar förutsättningar för att garantera goda telekommunikationer, vilket var villkoret för att vi socialdemokrater skulle medverka till en förändring av Televerkets associationsform. Vi socialdemokrater anser att en telelag måste medverka till att följande tre mål uppfylls. För det första måste de av riksdagen fastlagda telepolitiska målen garanteras. Det gäller i första hand de regionala och sociala mål som innebär att bra telekommunikationer finns tillgängliga för alla. För det andra måste en telelag vara konkurrensneutral. Inget teleföretag skall ges sämre förutsättningar för att konkurrenter skall kunna etablera sig och ta marknadsandelar. För det tredje måste man kunna utläsa konsekvenserna av de förändringar som föreslås. Införandet av en telelag och genomförandet av en bolagisering av Televerket måste bygga på en analys av vilka effekter som förväntas.

Herr talman! Jag har förstått att jag skall försöka att hålla mig kort. Det här betänkandet innehåller förslag till ny telelag och lag om radiokommunikation. Sedan föreslås det även att Televerket skall bli ett av staten helägt aktiebolag från den 1 juli, Telia AB. Detta kan då anses vara en avreglering, men faktum är att det är fråga om en reglering. Tidigare har det inte funnits någon lag på detta område. Det är en sådan som vi nu skall fatta beslut om. Tanken är att det skall bli en effektiv konkurrens på teleområdet. Det förslås att tillstånd som kan innehålla bindande krav skall ges. I korthet handlar detta betänkande om att vi skall få en telekommunikationsmarknad som kommer att innehålla fyra honnörsord: utveckling, kundanpassning, konkurrens och lägre priser. Med denna mycket kortfattade redovisning av betänkandets innehåll vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, med undantag för mom. 19, under vilket jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Jag tänkte i mitt inlägg koncentrera mig på de regionalpolitiska konsekvenserna av regeringsförslaget. Generellt får avreglering nästan alltid negativa konsekvenser för glesbygden, t.ex. i Befolkningsunderlaget är ofta alldeles för litet för att göra investeringar i telekommunikationer och annan infrastruktur lönsamma, om man ser det hela i ett snävt företagsekonomiskt perspektiv. Det hindrar naturligtvis inte att samma investeringar många gånger kan vara mycket lönsamma sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är ju faktiskt så att en stor del av landets välstånd baseras på den skogsråvara, vattenkraft och malm som produceras i Norrland. Men för att denna del av landet även fortsättningsvis skall ge ett lika stort bidrag till landets exportinkomster krävs det en väl fungerande infrastruktur även i framtiden. Det gäller inte minst på telekommunikationsområdet. I annat fall kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli förödande inte bara för de berörda regionerna utan för hela landet. Därför måste alltid avregleringar kombineras med regler som gör att de företag som vill konkurrera på de attraktiva områdena tvingas att ta ansvar också för försörjningen av glesbygdens behov. Det är på denna punkt det brister i regeringens proposition. I propositionen och utskottsmajoritetens yttrande föreslås inte alls tillräckliga styrmekanismer för att undvika att glesbygden skadas allvarligt, om man ser det hela på litet sikt. Om man, som de borgerliga partierna föreslår, ålägger Telia AB att ensamt svara för att servicen upprätthålls i s.k. olönsamma områden, kommer det att leda till att företagets långsiktiga konkurrenskraft och ekonomi skadas allvarligt. I förlängningen kommer det att leda till att man inte kan upprätthålla servicen utanför de befolkningstätaste områdena. Skulle vi få en sådan utveckling kommer inte bara de glesbefolkade delarna av Norrlands inland att skadas. Hela landets ekonomi kommer att försämras, eftersom utvecklingsmöjligheterna för våra basnäringar försämras kraftigt. Därför är det absolut nödvändigt att vi får en telelag som garanterar de telepolitiska målen. Lagen måste också göras konkurrensneutral, så att alla företag som verkar på telemarknaden får vara med och ta ansvar för de företagsekonomiskt olönsamma delarna av marknaden. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att det inte kan hjälpas, när man läser regeringens och utskottsmajoritetens förslag, att man får den uppfattningen att det för de borgerliga partierna är betydligt viktigare att öppna telemarknaden för utländska företag än att slå vakt om bra telekommunikationer i hela landet. Det finns inte ens en ordentlig analys av vilka konsekvenser förslagen får för möjligheten att upprätthålla de telepolitiska målen och en bra teleservice i hela landet. Herr talman! Jag hade trott att jag skulle komma upp i talarstolen efter det att de socialdemokratiska företrädarna i trafikutskottet hade hunnit avge sina yrkanden. Därför avslutar jag med att inte avge något särskilt yrkande. Jag utgår från att de socialdemokratiska utskottsföreträdarna avger särskilda yrkanden på de områden de vill ha votering. Jag instämmer på förhand.

Herr talman! Hans Stenberg från Socialdemokraterna har hängivit sig åt att köpa grisen i säcken, som det heter, genom att utan förbehåll godkänna de inlägg som senare skall hållas av någon socialdemokrat. Problemet är, Hans Stenberg, att telekommunikationsmarknaden i dag är oreglerad. Detta betänkande innebär att vi reglerar telemarknaden, bl.a. för att se till att just glesbygden ges goda telekommunikationer. Om herr Stenberg läser sitt eget partis förslag kan han konstatera att det innebär att vi fortsatt får en oreglerad marknad under en period framöver. Det i sin tur innebär stora risker för glesbygden. Hans Stenberg sade i sitt inlägg att det var viktigt att få en telelag. Då vill jag uppmana Hans

Herr talman! Vi har i dag ett system som gör det, om man ser det hela i ett internationellt perspektiv, mycket billigt i Sverige att utnyttja teletjänster. Det gäller framför allt glesbygden, där man har avstånd. Det som är oroande i regeringens förslag och i utskottsmajoritetens förslag är att man i den föreslagna lagstiftningen inte ålägger de företag som skall konkurrera på marknaden att ta ansvar för försörjningen även i glesbygden. Man nöjer sig med att ålägga ett företag hela det ansvaret. Jag är djupt oroad över vilka konsekvenser det kommer att få på lång sikt. Att jag nöjde mig med att instämma i de yrkanden som de socialdemokratiska företrädarna i utskottet kommer att göra i kommande anföranden är inte så konstigt. Jag har läst reservationerna, och jag ställer mig naturligtvis bakom dem. Men för att spara tid för kammaren vill jag inte yrka bifall till samtliga reservationer, utan jag överlåter åt uskottsföreträdarna att välja ut de reservationer de vill yrka bifall till. Det förmodar jag att ni andra uppskattar.
Herr talman! Jag skall ta kammarens tid i anspråk under en mycket kort stund. Jag försäkrar herr Stenberg att farhågan för att glesbygden inte skall få någon telefoni framöver är ogrundad. Det är just därför det stiftas en telelag, dvs. för att förhindra en utarmning.

Jag vill påpeka för herr Stenberg, att det vill även herr Stenbergs väljare, dvs. facket på Televerket. Jag ringde så sent som i dag för att få den sista bekräftelsen på detta, så att vi inte skulle få den konfrontationen. Även fackföreningarna i Televerket är mycket positiva till att det skall bli ett aktiebolag. De ser möjligheterna att kunna expandera med sitt företag på den internationella telemarknaden.
Herr talman! Jag märker att herr Attefors jämställer telekommunikationerna i Norrland med något slags handikapp. Vi är oroliga för att vi får den utvecklingen. Om Attefors och riksdagsmajoriteten får råda leder det till att vi behöver något slags handikapp för att stötta kommunikationerna i glesbygden. De konkurrenter som här kan komma ifråga är knappast några små företag som inte skulle kunna klara av att från början ta detta ansvar. Vi kan nog förutsätta en utveckling där de stora multinationella telejättarna går in på den svenska marknaden. Det finns ingenting som säger att de inte skulle kunna ta samma ansvar som det svenska företaget. Jag har inte sagt ett ord om att vi inte skulle kunna bilda ett bolag av denna verksamhet. Det jag vänder mig emot är att man ålägger ett bolag att ensamt ta det samhällsekonomiska ansvar som alla som agerar på marknaden borde vara ålagda att ta från början. Det kommer att bli oerhört svårt att senare införa nya ålägganden för företag som redan finns på marknaden.

Herr talman! I det betänkande från trafikutskottet som vi behandlade för inte alls länge sedan, TU35, sade Rolf Clarkson något som jag tyckte var bra. Han sade att staten skulle ha det övergripande ansvaret för Sveriges kommunikationer. Han räknade bl.a. upp även telekommunikationerna. Då måste ju frågan bli: Hur skall man kunna ha det övergripande ansvaret när man bildar ett bolag? Vad jag förstår minskar ju riksdagens och andra intressenters möjligheter till insyn om man bildar ett bolag. I dag är det definitivt omöjligt för dem som är intresserade att följa verksamheten när det bildas ett bolag. Då har man gått ifrån en princip som man tidigare i dag har sagt var så väldigt viktig. Sedan skall jag ge Kenneth Attefors en möjlighet till replik. Jag vet inte vilka fackliga företrädare han har talat med när det gäller bolagiseringen av Televerket. Jag har faktiskt partikamrater som är fackliga företrädare på Televerket. De har en helt annan uppfattning. Det är tydligt att Kenneth Attefors skall bredda sin uppfattning i fråga om de fackliga kontakterna. De är oroliga och undrar hur man skall klara av att bibehålla servicen i glesbygden. Svenska Televerket är ett ganska litet telebolag i det stora internationella sammanhanget. Vem är det som har intressen av köpa upp och komma in på den här marknaden? Televerkets möjligheter att vara ute på den internationella marknaden i dag tycks vara mycket bra. De har i dag ett ganska brett samarbete med holländska telebolag och engelska telebolag. Detta har gått bra även om man har arbetat i verksform. Då är det knepigt att man skyller på detta för att bilda ett bolag och utveckla dessa idéer. Jag anser att det är en bluff från Televerkets sida att ha det som ett argument. Om vi tittar på de utskott som har yttrat sig över bolagiseringen av Televerket är både försvarsutskottet och konstitutionsutskottet mycket kritiska till den här formen. Det är intressant att läsa försvarsutskottets yttrande. Det står bl.a. så här: ''Den valda organisationsformen för att behandla beredskapsfrågorna bör emellertid följas upp och utvärderas då erfarenheter vunnits.'' Då är frågan var man vinner den erfarenheten. Enligt den tolkning som jag gör, måste man egentligen ha varit utsatt för en blockad eller en krigssituation för att kunna göra den utvärderingen. Det går ju inte att göra detta annars. Det är en märklig tolkning som försvarsutskottet gör. Det skulle vara roligt att veta om någon av trafikutskottets representanter tolkar det här på ett annat sätt. Det är ju en mycket allvarlig kritik som riktas från försvarsutskottets sida. Försvarsutskottets tolkning är ju också mycket knepig. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring jag har rörande mom. 22 i detta betänkande. För övrigt står jag bakom den socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Det skulle varit en liten politisk sensation om inte herr Persson gått emot den här bolagiseringen. Hade däremot herr Lars Bäckström suttit i trafikutskottet hade han säkert varit för en bolagisering. Han är en litet mer modern vänsterpartist kan jag tänka mig. När det gäller styrningen av telebolagen framöver och den fara som herr Persson ser i det, kan jag hålla med honom litet grand. Vi har bildat en ny myndighet som heter Telestyrelsen som just skall ha till uppdrag att bevaka konkurrensen på telemarknaden. Telestyrelsen är inte parlamentariskt sammansatt. Där sitter bara en kds-are, en moderat och en socialdemokrat. Jag tycker faktiskt inte att det är riktigt rättvist. Antingen skall den här myndigheten vara helt politikerfri eller också skall den vara parlamentariskt sammansatt. Jag har framfört detta till Kommunikationsdepartementet, och de arbetar på saken. Vi kanske syns i Telestyrelsen framöver, herr Persson. När det gäller samgåendet med det holländska bolaget är det nästan ett krav att Televerket blir ett bolag om det skall bli ett riktigt permanent och aktivt samarbete. Det har jag förstått när jag har talat med Tony Hagström när han varit i utskottet. Det går inte att sköta detta i verksform.
Herr talman! Att Kenneth Attefors har sådan kännedom om dem som företräder Vänsterpartiet i riksdagen visste jag faktiskt inte. Jag måste nog göra honom besviken på den punkten. Lars Bäckström kommer att stödja mig här. Kenneth Attefors hade fel en gång till. Om sedan Lars Bäckström är modernare än jag får faktiskt andra bedöma. Där kanske Kenneth Attefors har rätt. Är detta att komma med i styrelsen ett krav som man har för att godkänna betänkandet. Kenneth Attefors har i andra sammanhang hotat att om han inte fick som han ville skulle han fälla regeringen. Frågan är om han har fått löfte om att sitta med i Telestyrelsen om han går med på detta.
Herr talman! Som jag sagt tidigare är det inte smockan som hänger i luften när jag talat om hot. Jag har hotat med Socialdemokraterna. Det ligger litet i det. Jag vet inte hur det kommer att gå, men signalen är sådan, vad jag har förstått, att Telestyrelsen skall breddas politiskt. Antingen skall den vara politikerfri eller också skall alla ha samma förutsättningar att få den första insynen. Telestyrelsen kommer faktiskt att bli en stor maktfaktor när det gäller Televerket och även när det gäller Posten. Vad jag förstår efter att ha läst Posten. Det blir en mycket viktig myndighet som antingen alla skall ha chans att få insyn i eller ingen.
Herr talman! Detta var ett medgivande från Kenneth Attefors. Det har funnits ett hot med för att godkänna den här telepropositionen. Att det inte var en smocka kan jag förstå. Vem skulle Kenneth Attefors hota med en smocka?

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mina inlägg med tanke på riksdagens arbetsplanering. Problemet är att Anita Jönsson och Socialdemokraterna vill avslå hela förslaget om en ny telelag. De vill inte bolagisera Televerket, m.m. Det är deras huvudinvändning. Det här är litet av: ''Stanna världen, jag vill hoppa av!'' Problemet i dag är att utvecklingen på detta område är mycket snabb. Vi måste anpassa lagstiftningen till denna utveckling. Problemet är också att det i dag inte finns någon reglering. Med Socialdemokraternas förslag kommer det inte att finnas i framtiden heller. Då riskerar vi att få problem i glesbygden och även en del av de problem som Socialdemokraterna har fört fram här. Faktum är att de flesta är nöjda med detta förslag. De fristående aktörerna och Televerket tycker att det är bra. Men det verkar som om Socialdemokraterna är kvar i en svunnen tid. Man får detta klart för sig när man läser den socialdemokratiska reservationen nr 4: ''Televerket är en gemensam tillgång, uppbyggd som en del av folkhushållet. Det är genom fortsatt gemensam förvaltning av dessa tillgångar som utskottet anser att telepolitiken bör utvecklas. Utskottet känner ett ansvar för att föra detta demokratiska uppdrag vidare som en motvikt till de kortsiktiga kapitalintressena på marknaden.'' Man känner sig förflyttad inte bara 10 utan 20 år tillbaks i tiden. Detta är, mina vänner, sann socialism! Är det med hjälp av socialism och planhushållning som Socialdemokraterna vill driva den tekniska utvecklingen i framtiden? Nej, utvecklingen och framtiden kräver en ny telelag som anpassas till utveckling, kundanpassning, konkurrens och lägre priser. Om man anser detta bör man yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.